Herr talman! Sture Thun sade att man ofta förhandlar under förutsättning att något går igenom. Ja, det händer då och då. Men det har aldrig tidigare hänt att man har förhandlat under förutsättning att två så skilda bud har jämförts. Det har aldrig någonsin hänt att man har förhandlat när det varit sådana konvulsioner, när åsikterna om ett kommande beslut har varit så olika och debatten så inflammerad. I det sammanhanget ber jag att få svar också på en tidigare ställd fråga: Anser Sture Thun verkligen att dessa två bud var likvärdiga? Man har faktiskt i så fall tidigare haft likvärdiga bud att utgå från. Det bud som innehöll förslag om kommunalisering låg emellertid drygt 5 96 högre än det andra. Skillnaden var så stor att lärarorganisationen SACO ansåg att det ena budet inte var ett seriöst menat bud. Under sådana förutsättningar kan man självfallet inte förhandla. I detta fall har man sysslat med antingen hot eller utpressning. Anser Sture Thun att dessa avtalsförhandlingar har varit bra och att de kan tjäna som modell och exempel också i framtiden? Sture Thun svarade inte på den frågan. Sture Thun menade att frågan om kommunalisering skulle diskuteras i detta sammanhang, men det hade inte alls varit nödvändigt. Vilket avtal som helst hade i ett senare skede kunnat överföras till en annan arbetsgivare, t.ex. kommunerna, om beslutet hade blivit sådant. Det hade inte alls varit nödvändigt att blanda ihop det på detta sätt.

Herr talman! På min fråga om detta var en bra avtalsrörelse återkommer Sture Thun till tidsaspekten. Det var ingen bra avtalsrörelse, eftersom den tog ett helt år, säger han. Men det var faktiskt inte det jag frågade om. Jag frågade om Sture Thun tycker att denna avtalsrörelse var bra, denna avtalsrörelse där skolministern gick ut och utövade påtryckningar och där avtalsparterna fick lov att begära särskilda möten och fick löften som sedan inte infriades. Tycker verkligen Sture Thun att detta är en bra modell? Jag syftar då inte på tidsaspekten. Likaså skulle jag vilja ha svar på frågan: Anser Sture Thun att man kan jämföra de två buden? Är det likvärdigt att i det ena budet erbjuda ytterligare drygt 5 20 plus kommunalisering och i det andra i stort sett inte erbjuda någonting utöver vad som tidigare har gällt? Anser Sture Thun att dessa två bud var likvärdiga?
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Jag tänkte börja med att ta upp frågan om handläggningstiderna. Vi konstaterar i utskottet att det är tillfredsställande att handläggningstiderna har förkortats. Det är något som vi ständigt har tagit upp till debatt och riktat kritik mot i konstitutionsutskottet. Det är i och för sig positivt att man nu har kunnat förkorta handläggningstiderna. Jag kan ändå inte låta bli att i detta sammanhang ta upp ett fall som just nu är aktuellt. Det gäller en iransk pojke som har blivit utvisad och just nu sitter i häktet i Göteborg. Han har varit i Sverige i över två år och har bott tillsammans med andra iranska pojkar i ett kollektiv. Av pojkarna i detta kollektiv har 28 fått uppehållstillstånd i Sverige, men regeringen har valt att utvisa två av dem. Detta är en mycket grym historia som jag tycker verkligen bör uppmärksammas. Det är helt otillständigt att man kan utvisa så här unga pojkar som inte ens har sina föräldrar hos sig. Först har man låtit dem stanna här i över två år, med den osäkerhet som detta innebär, och sedan utvisar man dem alltså efter över två år. Man talar i detta sammanhang om principen som gäller familjer med barn, nämligen att de som har varit i Sverige i över ett år skall ha rätt att stanna här. Jag förstår inte hur man handlägger dessa ärenden som rör ensamma barn. Jag ber att få återkomma till denna fråga. En av de frågor konstitutionsutskottet har granskat är regeringens beslut från den 13 december förra året. Detta beslut innebar en stark begränsning i fråga om behandlingen av asylärenden. Regeringen använde sig av en paragraf i utlänningslagen om särskilda skäl och hänvisade till den vid den tidpunkten besvärliga situationen när det gäller flyktingmottagande. Vi som har reserverat oss i detta avsnitt delar uppfattningen att situationen var besvärlig, men vi menar att den inte var så besvärlig att det var nödvändigt att ta till sådana drastiska åtgärder. Vi har från folkpartiets sida i flera sammanhang också kritiserat regeringen för att den tillät denna situation att uppstå. Det hade inte behövt bli på det här viset. Det finns också all anledning för regeringen att tänka över situationen och förändra de systemfel som i dag finns. Vi menar att det finns flera olyckliga omständigheter kring beslutet den 13 december. Först och främst gäller det retroaktiviteten. Regeringen hänvisar till att man vid tidigare tillfälle, 1976, använt sig av denna särskilda paragraf. Vid det tillfället innebar det ingen retroaktivitet när det gäller tillämpningen av den förändrade praxisen. Det är emellertid fallet när det gäller beslutet från den 13 december. Detta innebär att situationen drastiskt har förändrats för personer som har kommit hit utifrån en viss uppfattning om möjligheterna att få asyl i Sverige, såsom krigsvägrare och andra. Beslutet slår alltså tillbaka på dem som kommit hit på felaktiga grunder. Det hade varit mer humant om regeringen hade sagt att förändringen av bestämmelserna skulle tillämpas på dem som kom till Sverige efter den 13 december. En av anledningarna till dessa drastiska ingrepp var den stora grupp turkbulgarer som under förra halvåret kom till Sverige. Detta har vi också fått redovisat i utfrågningar med Maj-Lis Lööw. Vi menar att man vid den tidpunkt då regeringen fattade beslut om de två ärenden som sedan blev praxisbildande för regeringen och invandrarverket inte hade tillräcklig kunskap om möjligheterna för turkbulgarerna att utan risk kunna återvända till Bulgarien. Det visade sig sedan att man var tvungen att i januari sända en delegation till Bulgarien. Detta skedde alltså en månad efter det att man hade fattat beslut om att skicka tillbaka turkbulgarerna. Denna delegation skulle på mycket kort tid bilda sig en uppfattning om situationen och om det fanns möjlighet för turkbulgarerna att utan risk återvända. Regeringen hade mycket bråttom att gå ut och deklarera att det inte fanns några risker. Delegationen kom tillbaka den 13 januari, och man författade en första rapport den 19 januari. Samma dag gick regeringen ut och sade att det inte innebar några risker för turkbulgarerna att återvända. I och med detta hade man tagit ställning i denna fråga. Den litet mer genomarbetade rapporten kom först den 30 januari. Men regeringen hade inte ens tid att invänta den rapporten innan den gick ut med beskedet. Vi anser detta gick litet väl hastigt till. Sedan till en anmälan som jag själv har gjort till konstitutionsutskottet. Det gäller utvisning av f.d. ANC-medlemmar. Det kommer mycket allvarliga rapporter om vad som hänt dem som hoppat av ANC när de återvänt. De utsattes för tortyr och fängslades, och en del t.o.m. avrättades. Regeringen hade tidigare under förra våren tillåtit några ANC-avhoppare att få asyl i Sverige. Men sedan bestämde regeringen sig för att skicka tillbaka tre avhoppare till södra Afrika. Trots våldsamma protester från många olika håll, och från personer som var väl initierade i hur situationen var för dem som valt att hoppa av från ANC, fattade regeringen beslutet att ändå avvisa dessa personer. Det var i detta skede som jag anmälde regeringen till konstitutionsutskottet. Regeringen ändrade sig visserligen senare. Den påstod att den fått ny information som gjorde att man ändrade beslutet. Det är i och för sig bra att regeringen har ändrat beslutet, men vi menar att informationen om de risker som förelåg för f.d ANC-medlemmar fanns redan när regeringen fattade beslutet om avvisning. Vi kritiserar därför regeringen på den punkten. Detsamma är också fallet när det gäller den jordanske medborgare som utvisades. Vi menar att det också i detta fall har funnits tillräcklig information för regeringen, och att den inte borde ha fattat något avvisningsbeslut. Man kan nästan säga att regeringnen har erkänt detta, eftersom den har ingått en förlikning med den här personen. Det sätt som regeringen väljer att inhämta sin information på är också märklig. När det gäller ANC-avhopparna valde man att diskutera med ANGCS representanter i Stockholm. Jag tycker det är märkligt att man väljer att diskutera frågan med den parten. Det är ANC — även om det inte är just de personer som finns i Sverige, utan organisationen som sådan — som har stått för de övergrepp mot avhoppare som har skett. Med den organisationen väljer regeringen att diskutera saken. Detsamma gäller fallet med den jordanske medborgaren. Regeringen valde där att diskutera situationen med regeringsföreträdare i Jordanien. Det ter sig också mycket märkligt.

Herr talman! Vi ifrågasätter att det förelåg sådana förhållanden i landet och inom flyktingmottagandet att det var motiverat att regeringen i slutet av förra året tillämpade bestämmelsen om särskilda skäl för att göra inskränkningar i utlänningslagen. Läget var visserligen ansträngt inom flyktingmottagandet, men en av anledningarna till att det är ansträngt är ju den oflexibla organisationen. Man måste ställa sig frågan: Om nu läget var så ansträngt som regeringen och invandrarverket anger, hur kunde då invandrarverket i det läget avvisa förläggningar med mindre än 200 platser? Man har gjort detta med hänvisning till att det inte passar byråkratin och administrationen att ha mindre förläggningar. Samtidigt anger regeringen att situationen är så katastrofal att den måste tillgripa bestämmelsen om särskilda skäl. Detta resonemang går inte ihop enligt vår mening. Vi anser också att ansvariga myndigheter inte har gjort tillräckligt för att få ut personer med klara uppehållstillstånd från förläggningarna till kommunerna. Man borde t.ex. ha kunnat underlätta flyktingens egna intiativ att själv söka arbete och bostad. På en del förläggningar är egentligen principen den motsatta. Vi tycker att man borde ha kunnat starta en kampanj för att vi svenskar, som kanske har en större bostad än vad vi själv behöver, skulle hyra ut en del av bostaden, eventuellt efter en ombyggnad som man får särskilt ombyggnadsbidrag för. Om situationen var så allvarlig som regeringen påstod att den var, borde regeringen före beslutet ha haft konsultation med UNHCR om en fördelning av de asylsökande på andra länder. Det finns också skäl att ifrågasätta bedömningen av situationen i Bulgarien för medborgare med turkiskt ursprung. Utskottets majoritet anser att regeringen gjort en omfattande utredning om bulgarienturkarnas situation och att det inte finns anledning att ifrågasätta denna bedömning. Men det är inte bara reservanterna som ifrågasätter detta. Även Amnesty International ifrågasätter det hela. I Amnestys rapport nr 90 från mars visas att det fortfarande förekommer allvarlig förföljelse av vissa turkbulgarer. Det har t.ex. förekommit spioneridomar på tio års fängelse för att man har röjt identiteten på säkerhetspoliser som trakasserat den turkbulgariska minoriteten. Retroaktiviteten i regeringens beslut strider inte mot någon lagbestämmelse, men det strider däremot mot grundläggande principer i en rättsstat. En stat där man riskerar att drabbas av retroaktiv lagstiftning som gör att man åker ut ur landet är inte en rättsstat. Ett sådant beslut bygger på godtycke. När det gäller omständigheterna beträffande beslutet att utvisa en viss palestinier av jordanskt ursprung, anför KU att uppehållstillstånd sedermera beviljades av andra orsaker än att utredningen varit bristfällig, nämligen på grund av en förlikningsöverenskommelse inför Europakommissionen. Det är riktigt, och i det instämmer vi i vpk, att den nämnda utredningen inte kan anses som bristfällig. I det här fallet hade man tvärtom ett grundligt utredningsmaterial. Det förelåg också ett utlåtande av rättsläkaren, docent Sten Jakobsson, som otvetydigt fastslog att personen i fråga hade varit utsatt för svår tortyr. Det vi kritiserar är att regeringen fattade sitt utvisningsbeslut trots att den hade full kännedom om att personen varit utsatt för svår tortyr. Utskottsmajoriteten anger att orsaken till att uppehållstillstånd sedermera beviljades var att det ingåtts en förlikning i Europakommissionen för mänskliga rättigheter. Men utskottet undviker nästa led, nämligen: Varför ingicks förlikningen? Den ingicks därför att det dokumenterats genom rättsläkarutlåtandet att den utvisade jordarniern omedelbart efter återkomsten till Jordanien fängslats och utsatts för svår tortyr. Regeringen såg sig också nödsakad att i förlikningen gå med på att betala 100 000 kr. i skadestånd till den drabbade. Om regeringen inte ingått förlikning, hade Sverige med stor säkerhet fällts i Europadomstolen för kränkning av de mänskliga rättigheterna. Detta är alltså bakgrunden. Vi anser att det är synnerligen påkallat att iaktta större försiktighet än för närvarande vid den s.k. trovärdighetsbedömningen. Alltför ofta bortses från sakkunniga utlåtanden, t.ex. beträffande tortyrskador. under handläggningen hos polisen. Men trots detta ger rikspolisstyrelsen ut cirkulär som kan tolkas annorlunda. Jag har vid flera tillfällen haft frågan uppe till diskussion här i kammaren med statsrådet Bengt K Å Johansson. Statsrådet har vid samtliga dessa tillfällen lovat att rikspolisstyrelsen skall ändra sin skrivning, men trots dessa löften har någon verklig ändring av dessa cirkulär inte gjorts. Och detta är en oerhört angelägen rättssäkerhetsfråga. I slutdokumentet av den 1 augusti 1975 från den Europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen i Helsingfors behandlades kontakter och möten på grund av familjeband. Vi i Sverige åtog oss då att ytterligare främja kontakter på grund av familjeband, att välvilligt pröva ansökningar om resor i syfte att tillåta personer att tillfälligt och när så önskas regelbundet resa in i eller lämna vårt land för att besöka familjemedlemmar. Vi åtog oss att pröva sådana ansökningar utan åtskillnad beträffande det land vederbörande kommer från eller reser till. Vi i vpk anser att den nuvarande restriktiva praxisen beträffande besöksvisering avseende medborgare från vissa länder står i strid med våra åtaganden enligt Helsingforsavtalet. Statssekreterare Bo Göransson uppgav i en intervju i Dagens Nyheter förra året att riktlinjerna för besöksvisering upphävts för medborgare inte bara från Iran utan även från Libanon, Turkiet, Pakistan, Bangladesh och Syrien. Vpk anser att detta är en diskriminering av dessa länders medborgare. Det är också helt klart, enligt vår uppfattning, att invandrarverkets viseringspraxis står i strid mot de av riksdagen 1984 antagna och fortfarande godtagna riktlinjerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 12 och13.

Herr talman! Den grundläggande tanken när det gäller flyktingoch asylpolitik måste alltid vara det behov som den skyddssökande har när han söker skydd i ett land, t.ex. Sverige. Vi har där en FN-konvention från 1951 att rätta oss efter med ett tilläggsprotokoll från 1967. Det tilläggsprotokollet är nödvändigt för att behålla kontakten med verkligheten, då 1951 års konvention skrevs för de förhållanden som rådde efter andra världskriget. Under mina två år i riksdagen har det fattats olika beslut. Det är en ny utlänningslag, nya beslut, utnyttjande av undantagsklausuler fr.o.m. den 13 december och andra beslut som har mildrats eller förstärkts. Det är nya ordval som ”missbruk av asylrätten” och nya tolkningar och glidningar.

Efter att ha mött dessa flyktingars ögon som skräcken lyser ur och lyssnat på deras berättelser, besökt en del länder dit flyktingar utvisats, talat med advokater, de asylsökande själva och deras anhöriga, kom beslutet den 13 december som en blixt från en klar himmel. Jag menar att vår utlänningslag tidigare var ganska bra. Trots det skedde utvisningar bland personer med väl grundad fruktan. Så ovetande hade jag väl inte behövt vara efter att ha tagit del av en del artiklar i tidningar och uttalanden från arbetsmarknadsdepartementets olika språkrör. Spåren ledde mot en hårdnande asylpolitik några dagar före jul. Omedelbart före semestern förra sommaren trädde invandrarverkets nya organisation i kraft. Hade detta inte skett just vid den tidpunkten hade det kanske gått lättare att genomföra den förändringen. Under juli månad stannar ju Sverige. Trots den stundande julen förra året blev det en massiv opinion mot 13 december-beslutet bland många frivilligorganisationer, advokater, flera politiska partier och privatpersoner. En ytterligare allvarlig ståndpunkt i det beslutet var retroaktiviteten. Det är något som inte är vanligt i Sverige. Det var inte en ny lag, utan det var en ny undantagsklausul som togs i bruk. Den borde inte ha varit retroaktiv. Förra gången den användes — det gällde asyrierna — var den åtminstone inte retroaktiv. I går fick jag också svar på min fråga till invandrarministern om att den mildare bedömningen av barnfamiljerna inte kvarstår i samma omfattning som när den utlovades den 13 december 1989. Det kommer enligt Maj-Lis Lööw förmodligen att ske en modifierad bedömning av när ett barns anknytning till Sverige har blivit så stark att den skall utgöra enda skäl för att låta familjen stanna. Där har vi en ny glidning och förändring som är viktig. Tolkningar och glidningar förskjuts hela tiden. Tidigare gällde läkarintyg på utförd tortyr som asylskäl. Av 8 kap. 1§ utlänningslagen framgår det att ”en avvisning eller en utvisning får aldrig verkställas till ett land om det finns grundad anledning att tro att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr—--"”. Vad är grundad anledning? Vad är det för skäl att skriva ”icke trovärdig” i underlagen för beslut? Jag har läst så många beslut de senaste fyra åren att man häpnar — ”icke trovärdig”! T.ex. om man har ett pass är man naturligtvis ingen flykting. Har man kunnat införskaffa ett pass och resa ut måste man vara en accepterad medborgare. Har man inte pass blir det problem med identifiering och visum och alla de papper man skall ha. Då är det skäl för att avvisa. För att säkerställa rättssäkerheten anser miljöpartiet det oerhört viktigt att offentliga biträden förordnas i den utsträckning som förutsätts i propositionen om den nya utlänningslagen. Lika viktig som asyloch flyktingpolitiken är, är också hur vi bereder ett hem för våra nya svenskar. När en flykting fått permanent uppehållstillstånd och arbetstillstånd, skall vi också se till att invandraren får samma rättigheter och skyldigheter som vi svenskar — som är svenskar sedan en eller två eller flera generationer tillbaka. Det gäller att ha lagar som ser till detta. Men det gäller också att människor i Sverige, arbetsgivare, grannar, poliser, lärare, hela allmänheten ställer upp på detta. Den senaste tidens händelser har alltför tydligt visat hur opinionen börjar kantra i Sverige. Trots det vill jag säga att toleransnivån i Sverige har ökat och vidgats. För några decennier sedan, då invandringen från Finland var relativt ny och som störst, var det en stor opinion och invandrarfientlighet mot finländare. Men det är det inte i dag. Sedan kom italienare, jugoslaver och greker, och nu är de accepterade i Sverige. Nu behöver vår toleransnivå breddas, inte snävas åt, så att den omfattar den senaste tidens flyktingar, dvs. så att också araber, iranier, färgade osv. accepteras i Sverige. De som har lättast att anpassa sig och bli accepterade är ofta familjer med små barn, där allmänheten och grannar upplever sig ha ungefär samma vardagsliv. Då blir beröringspunkterna och likheterna synliga och skillnaderna förpassas dit där de hör hemma. Det allmänmänskliga och likheterna blir tydligare. Våra nya svenskar har ofta sina nära anförvanter kvar i hemlandet. Att upprätthålla kontakten med dem är särskilt angeläget för alla ungdomar och barn men främst för unga män som är ensamma i ett annat land med en annan kultur och som dessutom ofta betraktas med misstänksamhet av svenskar. Dessa unga män har ofta en lång väg att gå innan de kan språket, får arbete och vänner. Det har tyvärr visat sig att dessa unga män mår mycket dåligt, känner sig isolerade och ensamma. De får ofta mediciner av läkare för psykiska besvär. Det är vad vi ger dem. Om i stället deras föräldrar och nära anhöriga kunde få besöka dem, skulle detta underlätta deras anpassning oerhört mycket. Dessa människor behöver kontakter med sina rötter. Men nu skall föräldrar från vissa länder själva göra det troligt att resan till Sverige är släktbesök och inget annat. Då kan det bli hart när omöjligt att få visum till Sverige — det kan i varje fall dröja åtskilliga år. Miljöpartiet de gröna anser att invandrare skall ha rätt att träffa sina släktingar. De är i starkt behov av detta för att klara omställningen i Sverige. Det är särskilt viktigt när det gäller unga män och de som inte kan återvända till sitt hemland för egna besök. Dessa strängare viseringsbestämmelser där en besökande själv skall bevisa att han kommer hit bara för ett besök gäller Libanon, Turkiet, Bangladesh, Pakistan och Syrien. Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 13 under avsnitt 11.

Herr talman! För den som följer utlänningsärendena, vilket konstitutionsutskottet har gjort nu under tio års tid, såg 1989 till en början ut att bli ett glädjande år. Handläggningstiderna när det gäller asylärenden minskade stadigt, och i juli var de så korta att en tredjedel av ärendena kunde avgöras av invandrarverket inom tre dagar. Inget ärende tog längre tid än sex veckor. Också inom regeringskansliet — i det här fallet arbetsmarknadsdepartementet — hade handläggningstiderna praktiskt taget halverats under året. En ny utlänningslag skulle ha trätt i kraft den 1 juli. Så skedde också till en del, men genom det riksdagsbeslut som vi alla känner till fick vi endast en delvis ny lag, som ändå förde med sig en snabbare och rationellare beslutsordning. En samtidig omorganisation av invandrarverket bidrog till att situationen såg ljus ut beträffande de handläggningstider som vi i utskottet har haft anledning att tidigare kritisera. Resultatet blev nu inte lika lyckosamt som det föreföll att bli. Tillströmningen av asylsökande ökade våldsamt, främst under andra halvåret. Den nådde nivåer som vi dess bättre inte har sett sedan andra världskrigets dagar. Jämfört med tidigare år rörde det sig om en fördubbling av antalet asylsökande. De reservanter som har gett uttryck för att detta i stort sett handlar om ett slags organisationsmiss från invandraverkets och arbetsdepartementets sida gör det väldigt enkelt för sig när de blundar för den kraftigt ökade tillströmningen. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att mot bakgrund av den ökade tillströmningen göra en bedömning av hur omorganisationerna verkligen föll ut, alltså de under förra året föreslagna och beslutade åtgärderna. Vi kan bara konstatera att utsikterna verkade goda och att beredskapen verkade vara god också inför framtiden. Sveriges flyktingmottagande är i ett internationellt perspektiv mycket stort. I förhållande till folkmängden är vi det land i Europa som tar emot det största antalet asylsökande. Det kan vara värt att ha detta i åtanke under denna diskussion. Även efter den förändrade asylpraxis som blev resultatet av beslutet den 13 december i fjol tar Sverige sitt internationella ansvar på detta område. Antalet ligger fortfarande, även om det nu ligger långt under decembernivån, på mer än 1 000 personer fler per månad, om man jämför med föregående års antal. Så några ord om reservationerna. När det gäller asylpraxis har man bl.a. kritiserat att regeringen inte har haft någon kontakt med FN:s flyktingkommissarie innan beslutet fattades den 13 december. Visst är dessa kontakter väl så viktiga, men här grundar sig beslutet på förhållanden i Sverige, och man får utgå ifrån att regeringen känner bättre till dessa förhållanden än FNs flyktingkommissarie. I denna reservation, nr 12, talar man också om att utredningarna bakom beslutet var uppenbarligen bristfälliga. De finns inget i konstitutionsutskottets material som stödjer detta. Beträffande offentliga biträden, som också tas upp i reservationen, har utskottsmajoriteten uttryckt att det är angeläget att man följer propositionens intentioner. Granskningen har inte visat att regeringen har varit försumlig i detta avseende. Ingela Mårtensson sade något i sitt anförande som gjorde mig förvånad. Hon sade att situationen i december var svår, men att det inte behövde ha blivit på det sättet. Hon antydde att regeringen kunde ha gjort någonting åt saken. Då måste jag ställa frågan: Hur skulle regeringen ha kunnat påverka en ökad inströmning av asylsökande utifrån? I denna reservation tas också några enskilda ärenden upp, där man har gjort ändrade bedömningar. Reservanterna menar att man från början inte har tagit hänsyn till alla kända fakta. När man har gått igenom de handlingar som finns i ärendena och ser att det har tillkommit ytterligare uppgifter blir slutsatsen en annan. Jag ställer mig också något frågande när man låter påskina att vi inte skulle ha tagit kontakt med t.ex. ANC och i det andra fallet Jordaniens regering. Borde man inte ha tagit del av också den kunskapen? I annat fall kan man inte samtidigt kritisera utredningen för att vara ofullständig. Jag tycker att det är bra att utskottet granskar enskilda ärenden. Denna granskning visar på de svårigheter som ligger bakom dessa beslut. Det är oftast specialfallen som blir föremål för granskning. Det är bra för handläggningen att man vet att konstitutionsutskottet går in och ser på dessa ärenden. I de fall med ofta ganska omfattande material som vi har undersökt har det inte funnits skäl till kritik. När det slutligen gäller viseringspraxis, som tas upp i reservation nr 13, vill jag säga att det var statens invandrarverk som fattade detta beslut i november 1987 — det rör sig alltså inte om något regeringsbeslut. Riksdagen har vid tre tillfällen därefter fått redogörelse för gällande praxis. Det är inte konstitutionsutskottets uppgift att recensera andra utskott, men om socialförsäkringsutskottet hade haft en annan mening, hade man naturligtvis vid dessa tillfällen uttryckt sig på ett annat sätt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna nr 12 och 13 samt bifall till utskottets skrivning i motsvarande del.

Herr talman! Vi reservanter har naturligtvis haft en annan åsikt även i våra egna utskott. Jag tycker att det handlar om en administrationsoch organisationsmiss. Invandrarverket har blivit en koloss på lerfötter. Jag anser att det vore lämpligt att tänka över om inte invandrarverket skulle syssla med invandrarfrågor och att flyktingfrågorna skulle lyftas bort därifrån. Genom att man dessutom inte har låtit asylsökande bo bland vanliga människor och inte tillåtit dem att arbeta under sina långa väntetider, har man bäddat för flyktingfientlighet och avundsjuka. Så visst finns det skäl till att sådana här saker händer i Sverige. Visst kunde man ha förhindrat en del av detta. Vi är bäst i Europa, om vi undantar de nordiska länderna. Hur ser det ut i Europa? Hur trångt bor människor? Hur många människor bor det per kvadratkilometer? Det är inte annat än riktigt att Sverige kanske ökar jämfört med andra länder. Sättet att fatta beslut, att bara slå till, är häpnadsväckande och retroaktiviteten är rättssäkerhetsvidrig. Flyktingarnas situation blir ännu osäkrare när man rätt som det är ändrar bestämmelserna i riktning mot en åtstramning och t.o.m. gör det retroaktivt.
Herr talman!

Vi tycker att det hade varit naturligt, och det skulle också ha skänkt en större trovärdighet åt regeringens beslut. När det sedan gäller denne palestinier av jordanskt ursprung, så väljer Ulla Pettersson tydligen med flit att missförstå situationen. Ulla Pettersson låtsas som om kritiken går ut på att regeringen inte skulle ha gjort en tillräckligt grundlig utredning. Men det är inte alls detta som vi kritiserar. Vi kritiserar att trots att regeringen hade gjort en mycket grundlig utredning, där det t.o.m. förelåg intyg om att jordaniern hade varit utsatt för svår tortyr, så tog inte regeringen hänsyn till det, utan utvisade mannen. Om ärendet hade fullföljts i Europakommissionen för mänskliga rättigheter hade Sverige blivit fällt för brott mot dessa rättigheter. Jag vidhåller att den viseringspraxis som man nu tillämpar för medborgare från vissa länder strider mot Helsingforsavtalet. Ulla Pettersson och utskottsmajoriteten anser att riksdagen har ställt sig bakom den nya praxisen i och med att den har redovisats i skrivelser till riksdagen. Jag undrar därför om skrivelser till riksdagen verkligen har samma dignitet som en proposition med förslag. I en skrivelse finns det ingen särskild hemställanpunkt, där riksdagen kan ställa sig bakom ett eventuellt förslag. Jag tycker faktiskt att det här är så intressant att jag skulle vilja pröva i särskild ordning om man kan upphöja en skrivelse till samma dignitet som en proposition.
Herr talman! Ulla Pettersson undrar om jag anser att regeringen kunde ha agerat annorlunda. Ja, jag anser att regeringen kunde ha agerat annorlunda under förra året, så att den här situtationen inte skulle ha uppstått. Regeringen kan naturligtvis inte styra de flyktingströmmar som kommer. Vi har skrivit under konventioner där vi har ställt oss bakom att vi skall ta emot de asylsökande som kommer till vårt land, pröva deras ärenden och ta emot dem som behöver vårt skydd. Det är svårt att styra strömmarna. Det beror på situationen i de olika länderna, och det rör sig om krisartade situationer som inte går att styra. Däremot måste vi se till att vi har en organisation som kan vara flexibel så att vi kan ta emot flyktingar när det kommer stora strömmar. Vad händer t.ex. om det nu skulle bli en ström i från Baltikum? Skall vi då säga att situationen är så svår här att vi inte kan ställa upp för dem? Måste vi inte ha en viss flexibilitet, så att vi faktiskt kan ställa upp för människor som behöver särskilt skydd? Om vi studerar situationen under förra året finner vi att det inte kom några stora strömmar under sommarmånaderna eller i början av hösten, utan strömmarna kom i slutet av året. Strömmarna kommer alltid oregelbundet. Vi måste därför ha en organisation som är flexibel och kan ställa upp på dessa oregelbundenheter. Det är detta jag menar med att regeringen kunde ha agerat annorlunda, så att vi inte hade försatt oss i den här situationen. När det gäller ANC tycker jag att det är märkligt att regeringen diskuterar tillsammans med ANC hur man skall förhålla sig till avhoppare, som uppenbarligen har utsatts för missgrepp. Att man förhandlar och diskuterar med den organisation som är orsaken till det hela, tycker jag är märkligt. Däremot säger man att man hämtar information från FNs flyktingkommissarie osv. Men när det gäller ANC skall man således diskutera frågan. Det är uppenbart att ANC också har haft stor inverkan på regeringens handlande här. Det har också framgått av vårt granskningsarbete hur ANC i Sverige har agerat, där man har menat att det är negativt för organisationen som sådan att avhoppare ges asyl här i Sverige. Det är inte detta som skall avgöra hur Sverige skall förhålla sig. Lyckligtvis ändrade man på beslutet, men det skedde efter massiva påtryckningar från omvärlden och olika organisationer. Informationen om avhopparnas situation fanns redan förra sommaren.
Herr talman! Ragnhild Pohanka tycker att invandrarverket skall ha en ny organisation. Invandrarverket fick en ny organisation den 1 juli 1989. Mot bakgrund av den kraftiga tillströmning som jag har beskrivit och som det finns en utförlig redogörelse för i utskottets betänkande, har den i praktiken inte fått en chans att fungera. Jag tycker att det är litet tidigt att säga att man omedelbart skall börja ompröva organisationen. Jag vill också säga — om det inte framgick klart tidigare — att jag tycker att Sverige skall ta emot många flyktingar. Jag tycker inte att det är något fel, men jag tycker att vi tar vårt internationella ansvar i dag. Beträffande retroaktiviteten vill jag säga att om man inte tycker att man skall ha retroaktivitet i en ände så kan man väl inte ha det i den andra ändan heller. Den dag det här tillfälliga beslutet upphör, skall vi då inte heller ta hänsyn till dem som redan har kommit till vårt land? Skall de som redan finns i landet behandlas restriktivare än de som kommer efter det att beslutet är fattat? Jag tror att man faktiskt måste följa den tradition som vi har i svensk förvaltning, nämligen att beslutet skall grundas på de förhållanden som förelåg när beslutet fattades. Det känns nästan litet oförskämt att ställa frågan till Margé Ingvardsson om hon inte tror att Sverige försöker och har försökt att få andra länder att ta emot fler flyktingar. Det är ett pågående arbete. Det har faktiskt skett. Det tror jag att Margö Ingvardsson också vet. Beträffande det enskilda ärendet är det riktigt att de uppgifter som Margö Ingvardsson framförde fanns, men det fanns också många andra uppgifter i detta ärende att ta hänsyn till. Det är regeringens sak att verkligen väga in samtliga åsikter. Sedan vill jag bara påpeka att konstitutionsutskottet enligt grundlagen är ett granskningsutskott. Vi skall således granska hur regeringens beslut förhåller sig till de lagar och riktlinjer som finns, och egentligen inte ta ställning i sakfrågor. Vi måste således ha med i bakhuvudet att sakdiskussionen hör hemma i socialförsäkringsutskottet. Vi har att ta ställning till hur regeringen har följt de förordningar som finns. Det fanns således motioner i samband med dessa skrivelser som ville att man skulle uttala sig för en mer generös viseringspraxis. De avvisades av riksdagen.

Herr talman! Då det inte var fråga om en nyorganisation var detta bara ett framkastat förslag. Jag tycker att nya tankar inte skadar ens i den här församlingen. När det sägs att man inte kan ändra på retroaktiviteten vill jag säga att man naturligtvis kunde ha gjort det på olika sätt. Man kunde ha sagt att den som varit en viss bestämd tid i Sverige automatiskt skulle få stanna såvida inte något särskilt talar däremot — det kan ju finnas olika skäl. Det hade alltså gått alldeles utmärkt att inte låta retroaktiviteten drabba enskilda människor så hårt. Flyktingskäl är flyktingskäl. Jag förstår inte hur de skälen kan ändras. En homosexuell, en krigsvägrare eller någon som anför humanitära skäl har samma behov av skydd före som efter den 13 september 1989.
Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till de reservationer i det här betänkandet som folkpartiet står bakom. När det gäller retroaktiviteten: Ulla Pettersson säger att om vi nu skulle ändra dessa regler åt andra hållet, skall vi då hävda retroaktiviteten. Men om retroaktiviteten negativt drabbar den enskilde vänder man sig ju mot en förändring av lagstiftning eller praxis. I sådana fall skall man inte utsätta den enskilde för retroaktivitet. Däremot när retroaktiviteten får positiva effekter blir situationen en helt annan. Det är just utifrån de negativa konsekven serna som man inte skall ha retroaktivitet i tillämpning eller vid förändring av lagstiftning. Jag tycker alltså inte att det var någon mening med att föra ett sådant resonemang. Jag står fast vid åsikten att vi inte borde ha förändrat tillämpningen på ett sådant sätt att den drabbar människor retroaktivt. Den bedömningen gjorde riksdagen 1976: retroaktiviteten stod inte i överensstämmelse med den praxis vi har här i Sverige. Detta borde gälla även 1989. När det gäller vårt internationella ansvar tyckte Ulla Pettersson att det var litet genant att behöva tala om att Sverige verkligen arbetar för att man på det internationella planet i större utsträckning skall ställa upp för asylsökande. Men i resonemanget kring begränsningar har man just ofta hänvisat till hurdan situationen är i olika länder i Europa. Då har man sagt: Se hur det är i Europa i övrigt. Vissa personer har också uttryckt saken på det viset att det tidigare var grönt ljus här i Sverige men nu har vi slagit om till gult, och har därmed antytt att Sverige nu har anpassat sig till den situation som gäller på det internationella planet. Vi borde i stället mera trycka på att vi borde förändra det internationella handlandet och göra det möjligt för Europa att ta emot flera asylsökande än vi faktiskt gör här i dag.
Herr talman! Som stöd för sitt påstående att riksdagen har beslutat att följa den nya viseringspraxisen anför nu Ulla Pettersson att en motion behandlats i riksdagen i anslutning till en sådan här skrivelse. Då, säger Ulla Pettersson, ställde sig riksdagen bakom uttalandet att inte luckra upp viseringspraxisen. Ja, det är riktigt att en motion behandlades i anslutning till en skrivelse. Jag kommer mycket väl ihåg detta, för det var en vpk-motion. Den vpk-motionen var inte väckt i anslutning till skrivelsen till riksdagen, utan förslaget var att man skulle gå längre i besöksviseringarna än vad riksdagen hade fattat beslut om 1984. Det var den begäran som riksdagen avslog. Därmed tog riksdagen ställning varken för eller emot den viseringspraxis som tillämpades och som redovisades i regeringens skrivelse till riksdagen. Jag hävdar fortfarande att riksdagen aldrig har fattat något beslut om riksdagens skrivelser på så sätt att man har fattat beslut på den bestämda punkten. Nu när Ulla Pettersson framhärdar i denna uppfattning att riksdagen fattar beslut, då blir jag mer intresserad av ärendet och anser att det finns skäl att fortsätta granskningen av ärendet även om behandlingen av dagens granskningsärende snart är avklarad. Jag vidhåller alltså uppfattningen att det beslut som riksdagen fattade 1984 om viseringspraxis är det som bör gälla även i fortsättningen. När det gäller frågan om offentligt biträde, som jag inte hann kommentera i min första replik, tycker jag att det är bra att Ulla Pettersson betonar att det som stod i propositionen är det som skall gälla, dvs. att man har rätt till offentligt biträde redan under polisutredningen. När Ulla Pettersson har den inställningen hoppas jag att hon hjälper till att se till att rikspolisstyrelsen utfärdar cirkulär där detta framgår klart och tydligt, så att man inte skall behöva tolka cirkulären. Det finns nämligen risk för att cirkulären kan tolkas fel av de olika polismyndigheterna, så att de inte uppmärksammar rätten till offentligt biträde redan under den första polisutredningen och att polismyndigheten också har skyldighet att upplysa flyktingarna om att de har denna möjlighet. Jag tycker alltså att det är bra om jag får hjälp av Ulla Pettersson på den här punkten.
Herr talman! Både Ragnhild Pohanka och Ingela Mårtensson ger uttryck för något slags önsketänkande när det gäller retroaktiviteten i decemberbeslutet. De vill så väl och försöker argumentera på alla möjliga sätt. Ragnhild Pohanka vill t.ex. ha ett annat datum som utgångspunkt för beslutet. På det sättet skulle man slippa avvisa en del personer. Det blir naturligtvis inte lättare bara därför att man tar datumet 6 oktober eller 1 juli eller något annat istället för den 13 december. Det är ju alltid några som kommer strax innan. Och hur, herr talman, skulle man bete sig med dem som t.ex. var på väg till Sverige under den tid regeringen satt i sammanträde och fattade detta beslut? Det går alltså inte att komma ifrån konflikten att när man än fattar ett beslut så blir det några som kommer i kläm. Det är en obehaglig situation som vi faktiskt inte kan komma ifrån. Eftersom Ingela Mårtensson åter berör motsvarande beslut från 1976 kan jag väl påminna henne om att det under åren 1976-82, då dessa bestämmelser gällde, förvisso inte fanns någon socialdemokrat i regeringsställning. Beslutet fattades mot bakgrund av att det kom ungefär 5 000 asylsökande per år till Sverige. Det är färre än enbart i december 1989. Slutligen, Margöé Ingvardsson: Om det nu var så att vpk ville ha en generösare viseringspraxis och även skrev en motion i frågan med anledning av en riksdagsskrivelse, varför gick då motionen inte ut på just detta? Det har ju Margö Ingvardsson just berättat att den inte gjorde. Om det var det man ville, varför motionerade man då inte om det? I så fall hade ju saken prövats.
Herr talman! Min bestämda uppfattning är att Ulla Pettersson försöker missförstå det vi säger för att slippa ge riktiga svar. Man fattade beslut om att de som kommit till Sverige före 1 januari 1988 skulle få stanna i Sverige. Man har fattat beslut om att de barnfamiljer som vistats minst 1 år i Sverige innan utvisningsbeslut fattades skulle få stanna i Sverige om inget talade däremot. Man kan visst sätta ett visst datum. Jag menade att man kunde göra så, att de som väntat i Sverige en bestämd tid skulle ha behandlats enligt den gamla generösa praxisen. Det fanns alltså sådana som väntat i flera år i Sverige under otrygghet och osäkerhet. Plötsligt bedöms deras flyktingskäl efter regler av den 13 december 1989. Det är horribelt att säga att jag leker med datum bl.a.
Herr talman! Ulla Pettersson säger att det är fråga om önsketänkande. Det är praxis i svensk lagstiftning att inte föreskriva retroaktivitet vid föränd ring av lagstiftningen eller dess tillämpning, och den ordningen tycker jag att vi skall behålla. Ulla Pettersson säger att det inte blir lättare med ett annat datum. Det ger ändå signaler till dem som är på flykt, t.ex. om att krigsvägran inte är grund för asyl i Sverige efter den 13 december 1989. Då vet de personerna vad de har att rätta sig efter. Före detta datum var det praxis att krigsvägrare som kom till Sverige fick asyl här. Det orättvisa ligger i att tillämpningen ändrades för t.ex. krigsvägrare som kanske hade väntat här ett halvår på att få besked. Ulla Pettersson pekar på att jag hänvisat till beslutet från 1976, men framhåller att det då kom färre flyktingar än 1989. Jag försvarar inte att man i samband med 1976 års beslut stödde sig på den särskilda paragrafen. Att jag tog upp beslutet från 1976 hade samband med frågan om retroaktiviteten. Om något var positivt i det beslutet var det just att juristerna bedömde att man inte kunde ha en retroaktiv lagtillämpning.
Herr talman! Ulla Pettersson undrade varför vpk inte motionerade i anslutning till skrivelsen. Låt mig tala om för Ulla Pettersson att vi i utskottet inte alltid själva bestämmer behandlingsordningen för våra motioner. Det gällde en tidigare väckt vpk-motion, som behandlades i anslutning till skrivelsen. Det går ibland till så i utskotten att man i anslutning till skrivelser behandlar motioner i näraliggande ärenden, och så var fallet den här gången. Riksdagen har alltså aldrig beslutat om den aktuella viseringspraxis som numera tillämpas. Någon proposition på skrivelsen har nämligen aldrig, på det sätt som Ulla Pettersson vill göra gällande, ställts i kammaren.
Herr talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i denna debatt, och det skall bli kort. Till Ragnhild Pohanka vill jag säga att den beskrivning som hon just gjorde av ett tidsbegränsat beslut föranledde precis de marginalproblem som jag har varnat för. Till Ingela Mårtensson: Förbudet mot retroaktiv lagstiftning i RF 2:10 gäller skattelagstiftning och strafflagstiftning. För Margö Ingvardsson vill jag bara förklara att man en gång per år har allmän motionstid här i riksdagen och att det då går bra att väcka motioner i frågor som man vill få behandlade, om man tycker att de är angelägna.
Herr talman! Jag vill bara fråga Ulla Pettersson om hon anser att beslutet av den 13 december inte fick de marginaleffekter som hon påstår att mitt förslag skulle föranleda. Jag anser att det var fråga om betydligt värre marginaleffekter den här gången.
Herr talman! Regeringsformen stadgar att vid tillsättning av statlig tjänst avseende skall fästas ”endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet”. Utskottet har under senare år granskat framför allt utnämningar till verkschefer och landshövdingar. Det råder inget tvivel om att personer med socialdemokratisk anknytning otillbörligen har gynnats och att det fortfarande råder obalans vad gäller dem som politiskt har rekryterats till statliga chefsposter. Sedan föregående granskning har en viss dämpning skett av regeringens benägenhet att utnämna partivänner till verkschefsposter. Om detta innebär en omvändelse till grundlagens stadganden eller man av andra skäl har lugnat ned sig återstår att se. Om vi får en utveckling mot respekt för stadgandena om förtjänst och skicklighet och en balans mellan de personer som har politisk anknytning finns det all anledning att notera detta med tillfredsställelse. Skulle utvecklingen gå i en annan riktning, och de förhållanden på utnämningsfronten som vi har haft under senare år skulle återkomma, finns det anledning att pröva det system som tillämpas numera i både Sovjet och USA, nämligen att vissa högre utnämningar måste passera genom parlamentet. I år har konstitutionsutskottet granskat några konkreta utnämningsfall, av vilka jag vill kommentera bara två. Det gäller posterna som länsbostadsdirektör i Blekinge län och som rådgivare vid Interpol. Vad gäller tjänsten som länsbostadsdirektör i Blekinge är det bara att konstatera att otillbörligt gynnande har skett. Den utsedda har klart lägre meriter än vad som fanns hos andra sökande. Utnämningen torde utan tvivel bero på personens förflutna som socialdemokratisk kommunalpolitiker. Det är värt att notera att man också från fackligt håll förordade en annan kandidat. Här har regeringen uppenbarligen tagit politiska hänsyn. Det finns anledning till kritik mot regeringens handläggning av frågan. Herr talman! Förre länspolismästaren Hans Holmér har regeringen under lång tid på olika sätt engagerat sig för. Detta engagemang är anmärkningsvärt mot bakgrund av den roll han spelat när det gäller spaningarna efter Olof Palmes mördare och i den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Det är med tanke på hans förflutna i Ebbe Carlsson-affären stötande för den allmänna rättskänslan att regeringen speciellt engagerat sig för att Holmér skulle få en särskild rådgivartjänst vid Interpol. När sedan regeringen trots att Holmér inte har haft formell rätt till pension beviljar honom en sådan, finns det anledning att höja på ögonbrynen. Det är inte många svenskar som har kunnat åtnjuta regeringens stöd och betalning för flera utlandsuppdrag.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

Herr talman! Jag delar inte Anders Björcks uppfattning om tillsättningen av posten som länsbostadsdirektör i Blekinge. Jag menar att man skall vara försiktig med att varje gång en politiker utses till ett ämbete kritisera utnämningen. Då bidrar man till att värdera ned vårt eget skrå. Även vi måste ha möjligheter att få vanliga jobb, om vi avskedas eller finner för gott att lämna politiken. Utskottet har granskat utnämningen av en professor i datorlingvistik. Först vill jag konstatera, som jag gjorde redan i morse, att regeringen har försökt att bluffa för utskottet genom att ge felaktiga fakta om bl.a. de olika kandidaternas meriter. Den person som regeringen utsåg beskrevs av regeringen ha överlägsen pedagogisk skicklighet, medan tjänsteförslagsnämnden sade att hon hade ett visst försteg. Den person som inte fick tjänsten beskrevs av regeringen ha ett försteg i vetenskaplig skicklighet, när i själva verket tjänsteförslagsnämnden sade att han hade ett tydligt försteg. Även i andra avseenden glider regeringen på sanningen. Det här speglar naturligtvis departementets uppfattning om de sökandes meriter, och i så fall har faktiskt besluten fattats på felaktiga grunder. Regeringen medger att det är ytterst ovanligt att regeringen går emot eniga sakkunniga. I själva verket har man inte kunnat peka på ett enda sådant fall i historien, och därför är regeringens beslut att gå emot en enig sakkunnigkrets unikt. Om det inte är någon mening med vad de sakkunniga säger vid granskningen av de sökandes meriter, blir det naturligtvis mycket svårt för framtiden att rekrytera högtstående sakkunniga, framför allt internationella sådana, och det kommer då att skada kvaliteten på forskningen för framtiden. Nå, säger kanske någon, det måste väl vara någon mening med att regeringen skall avgöra dessa professorsutnämningar? Ja, en av anledningarna är att säkerställa att vetenskapliga meriter blir avgörande för tillsättningen och att det inte tas lokala hänsyn till förmån för egna kandidater. I detta fall utsåg regeringen den lokala kandidaten, trots en förödande styrka i de sakkunnigas, i tjänsteförslagsnämndens och i rektorsämbetets yttranden för en annan kandidat. Regeringens prövning har alltså lett fram till precis det som man skall försöka undanröja genom att ha en prövning på hög nivå. Jag kan inte utesluta misstankar om att det har förekommit otillbörlig hänsyn vid denna utnämning, även om vi inte har kunnat bevisa det i konstitutionsutskottet. Hur är det då med jämställdhetsaspekten? Det är en kvinna som blivit utnämnd till professor, och det är bl.a. jämställdhetsskälet som Bengt Göransson har hänvisat till som saklig grund för utnämningen. Jämställdhet är också en saklig grund, om kvalifikationerna hos de sökande är i stort sett lika. Den här frågan har upprepade gånger bedömts av tjänsteförslagsnämnden, som kommit fram till att den manlige sökanden hade ett försteg framför kvinnan som var tillräckligt för att jämställdhetsaspekten inte kunde bli utslagsgivande. De eniga sakkunniga deltog i den handläggningen. Rektorsämbetet delade också tjänsteförslagsnämndens bedömning. Trots detta ändrade regeringen de tre instansernas beslut. Nu finns det naturligtvis de som säger att Birgit Friggebo, som är kvinna, talar emot jämställdheten. Nej, det är precis tvärtom. Om intervallet för jämställdhetsbedömningen blir för stort finns nämligen risken när de sakliga skillnaderna i meriter är ganska små mellan en man och kvinna, att man skri ver ned kvinnan extra mycket för att hon inte skall få jobbet. Den nedskrivningen behövs alltså inte på sakliga grunder. Jag skall också redovisa en reaktion från 24 kvinnliga forskare som har uttalat sig i en artikel i Dagens Nyheter den 24 november 1989. De säger bl.a. så här: ”Att regeringen valt att tillmäta jämställdhetskriteriet en så mycket större vikt än den vetenskapliga meriteringen inger stor oro hos oss kvinnliga forskare. Vi vill bli rättvist bedömda när vi söker en tjänst. Vi vill vara säkra på att vi får tjänsten i första hand för att vi är vetenskapligt meriterade och inte för att vi råkar ha kvinnligt kön. Vi vill inte bidra till att den vetenskapliga nivån sjunker för att fler kvinnor ska bli professorer. Vi vill inte att jämställdhetskriteriet ska slå ut mer meriterade manliga forskare.” För säkerhets skull ska jag tillägga att kvinnan i och för sig förklarades kompetent till professuren, men att mannen överträffade henne i fråga om vetenskaplig skicklighet. Herr talman! Sammantaget kommer alla partier utom socialdemokraterna och vpk fram till att regeringen har brutit mot den praxis i handläggningen av professorsutnämningar som har gällt hittills. Detta är till nackdel för jämställdheten och även för kvaliteten i svensk forskning och utbildning. Majoriteten bara konstaterar att regeringen har intagit en viss ståndpunkt i frågan. Varför vill inte socialdemokrater och vpk:are ta ställning till denna unika hantering av en professorsutnämning?

Herr talman! Efter denna noggranna och eleganta redogörelse av Birgit Friggebo finns inte särskilt mycket för mig att tillägga mer än att jag har läst handlingarna rörande detta fall. I min akademiska gärning har jag varit med om liknande situationer. Jag tror på tjänsteförslagsnämnder och sakkunniga, som i detta fall nästan entydigt har förklarat en av de sökande som klart mer kompetent än övriga. Jag tror i likhet med Birgit Friggebo att jämställdhetsaspekterna har spelat en roll i detta fall. Låt mig från början säga att miljöpartiet de gröna vill uppmuntra jämställdhetssträvandena i många sammanhang. Ofta missgynnas flickor redan under sin uppfostran. Därför är det riktigt att vid skilda tillfällen försöka gynna flickor i utbildningen, eftersom de kan ha svårare än pojkar att slå sig fram. Jag har under min verksamma tid träffat många mycket skarpa kvinnliga forskare. Det råder inget tvivel om att man inte skall se till jämställdhetsaspekten när skillnaden i kompetens mellan de sökande är så stor som tjänsteförslagsnämnden har uppskattat att den är i detta fall. Det var således fel att stödja den kvinnliga sökanden. Jag instämmer med vad Birgit Friggebo har sagt, liksom jag instämmer med vad övriga reservanter säger i reservation 16, avsnitt 12 d.

Herr talman! Regeringens utnämningspolitik har blivit något av en stående punkt på konstitutionsutskottets dagordning under senare år. Vi har åter granskat aktuella utnämningar, och även i år föreligger reservationer till utskottets betänkande i ärendet. Man kan dock konstatera att tonen har skruvats ned högst betydligt i reservationerna. När vi tidigare år har diskuterat utnämningspolitiken har särskilt moderaterna utmärkt sig genom, som jag vill påstå, onyanserade och överdrivna texter i sina reservationer. En bred utskottsmajoritet har dock, då som nu, betonat att regeringsformens bestämmelser om att endast fästa avseende vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet vid utnämningar också följs av regeringen. Anders Björck motiverade nyss den nedtonade kritiken från moderaterna med att man ansåg att regeringen hade tagit intryck av de moderata synpunkterna. Men det kan också vara tvärtom, nämligen att moderaterna har upptäckt att de i den här frågan har blivit så isolerade att de har tvingats ändra attityd. Utskottet har också som brukligt är gjort en allmän genomgång av gällande bestämmelser och regler vad beträffar utnämningsfrågorna. Jag skall här citera några av utskottets allmänna slutsatser.

Utskottet anser det också värdefullt att regeringen är beredd att medverka till att rekryteringsbasen vid tillsättande av statliga tjänster breddas. Man understryker också betydelsen av det uttalande som gjordes i samband med verksledningsreformen om att även verksamheter utanför statsförvaltningen bör kunna vara lämpliga rekryteringsområden. Jag övergår så till att något kommentera de reservationer som har fogats till betänkandet och som rör de tre enskilda ärendena i detta sammanhang. Först handlar det om tillsättandet av tjänst som länsbostadsdirektör i Blekinge. Här påstår reservanterna, som är moderaternas och centerpartiets ledamöter i utskottet, att regeringen borde ha företagit en noggrann och självständig prövning av generaldirektörens anmälan av kandidat när det gäller den här befattningen. Vid den granskning som utskottet har gjort har det framgått, enligt förordningen med instruktion för länsbostadsnämnderna, att tjänst som länsbostadsdirektör skall tillsättas av regeringen efter anmälan av generaldirektören i planoch bostadsverket. Av vad vi har fått fram här framgår att generaldirektören i en skrivelse den 2 mars till regeringen anmälde sitt förslag till lämplig kandidat. Han kungjorde också att förslaget varit föremål för information till de fackliga representanterna i länsbostadsnämnden. Den 29 mars 1990 beslutade regeringen att utse den av generaldirektören föreslagna kandidaten. Vi kan således med anledning av vad som här redovisats och i motsats till påståendena i reservationen konstatera att regeringen faktiskt har gjort en självständig prövning av generaldirektörens anmälan. Det finns enligt utskottet inget fog för att här rikta särskild kritik mot regeringen. Jag går sedan över till att diskutera den punkt som rör rådgivare vid Interpol m.m., dvs. det som handlar om Hans Holmér. Av det material som utskottet har inhämtat dels från regeringskansliet, dels vid en utfrågning av statssekreteraren i civildepartementet framgår att det inte är ovanligt att re geringen medverkar till att lösa olika tjänstetillsättningsfrågor och att man gör det på ett aktivt sätt. Det är heller inte unikt att regeringen tar vissa initiativ för att medverka till tillsättningar vid internationella samarbetsorgan. Det ingår ju också, som det har talats om, i detta med aktiv personalpolitik, chefförsörjning etc. Utskottet, så när som på de moderata ledamöterna, anser här att regeringens åtgärder för att medverka till ett nytt internationellt arbete för Hans Holmér inte kan anses vara av den karaktären att Holmér har gynnats på ett otillbörligt sätt. Utskottet har heller inte funnit anledning att göra någon erinran mot beslutet att medge Hans Holmér pension enligt bestämmelserna i det allmänna pensionsavtalet. Så bara helt kort några kommentarer beträffande den reservation som gäller inrättandet och tillsättandet av en professur i datorlingvistik vid universitetet i Uppsla. Vi i utskottet har låtit vårt kansli göra en grundlig genomgång av materialet, av handlingarna i ärendet.

Därigenom har ju jämställdhetsaspekten kunnat vara utslagsgivande, till den kvinnliga sökandens förmån. Jag vill också påpeka, eftersom frågan tagits upp, att utskottet i sin utredning har noterat att de omständigheter som berörs i den promemoria som departementet har överlämnat till oss på flera väsentliga punkter där beskrivs på ett annat sätt än vad som framgår av handlingarna. Enligt utskottet gesi promemorian en överdriven bild av tillsättningsinstansernas bedömning av likvärdigheten när det gäller de båda sökandenas kvalifikationer. Det är naturligtvis enligt vår uppfattning anmärkningsvärt. Utskottet har dock fått besked från utbildningsdepartementet om att innehållet i den promemoria som har överlämnats inte i något avseende är hämtat från någon eventuell föredragningspromemoria i ärendet. Slutligen yrkar jag bifall till vad utskottet har anfört under punkten 12 i betänkandet och avslag på reservationerna 14, 15 och 16.

Herr talman! Sören Lekberg framhåller att det inte är vare sig regeringens eller konstitutionsutskottets uppgift att göra en vetenskaplig bedömning av de sökande. Det är säkert alldeles riktigt. Vad man skall bedöma är ju hur det hela har gått till. Då finner man — och det är väl korrekt — att åtta av nio bedömare i tjänsteförslagsnämnden två gånger har placerat en sökande mycket klart före en annan sökande, Tjänsteförslagsnämnden skall, till skillnad från de sakkunniga, ta med jämställdhetsaspekten i sitt övervägande. Det är utifrån det material som man har som man skall dra slutsatser. De sakkunniga skall alltså ta fasta på de vetenskapliga kvalifikationerna, och där var det också fråga om ett klart försteg för en av de sökande. Kan det vara riktigt att regeringen går emot en så stor majoritet i tjänste förslagsnämnden? Jag tycker att det är märkligt att både socialdemokrater och vpk kan ha den åsikten.
Herr talman! Det gäller samma sak. Sören Lekberg säger alltså att vi inte skall överpröva. Men det är ju inte det som det är fråga om. Vi kan inte tillsätta eller avsätta professorer. Vad vi kan göra är att se om regeringen i något avseende väsentligt ändrar praxis i olika ärenden. Ett mycket stort ärende vid årets granskning handlar om hur regeringen har behandlat nådeärenden. Vi har studerat detta för att se om det har blivit en ändrad praxis. Vi har då kommit fram till att man tycks ha ungefär samma praxis som tidigare — det är ungefär samma andel som beviljas nåd. När det gäller praxis i detta avseende har vi frågat: Finns det något enda fall där man har gått emot en enig sakkunnig krets? Departementet har inte kunnat peka på något sådant fall. Tvärtom säger man att det här är ett ovanligt ärende. Det är då man börjar undra om det finns något otillbörligt när det gäller den här tillsättningen. Jag tror att det finns det, även om det inte har gått att komma fram till det vid utskottets handläggning. Det är ju väldigt svårt att få fram sådant. Det räcker med att titta på handläggningsordningen. Tjänsteförslagsnämnden har ju prövat frågan tre gånger, eftersom det har varit två överklaganden. Varje gång har man kommit fram till samma uppfattning. De sakkunniga har också varit med vid bedömningen. Vidare har rektorsämbetena instämt. Alla har gjort samma bedömning. Innebär det här för framtiden att man skall bedöma tjänsteförslagsnämnden och andra som inkompetenta när det gäller att ta ställning i frågan om att väga vetenskaplig skicklighet och kunnighet mot jämställdhetsaspekten? Den frågan måste man alltså ställa. Sedan säger Sören Lekberg att utbildningsdepartementets PM på flera väsentliga punkter är felaktig — den skulle ge en felaktig bild. Ja, men den avspeglar den uppfattning som departementet har, nämligen att den kvinnliga sökanden i många avseenden var överlägsen. Men det var hon inte. Det handlar naturligtvis om inlärning. Man försöker att i efterhand motivera sitt beslut genom att säga att kvinnan egentligen var överlägsen. Det är upprörande. Det bekräftar bara att våra misstankar kan vara riktiga, nämligen att det finns något otillbörligt när det gäller denna tillsättning. Slutligen vill jag fråga: Varför tar socialdemokrater och vpk inte ställning i denna fråga? Man drar bara slutsatsen att regeringen har gjort en viss bedömning. Men man har inte någonting mer att säga. Vad är det för granskning?
Herr talman! Jag blir litet förvånad över att Birgit Friggebo tar i så väldigt i den här frågan. Vi skall ju göra granskningen med utgångspunkt i om regeringen har följt bestämmelserna på detta område, och jag vill påstå att utskottet verkligen har gjort en ordentlig utredning av de handlingar som finns i ärendet. Efter att ha gått igenom det materialet kommer vi då fram till att regeringen har bedömt två sökande och i sin sammanvägning av de sökan dena kommit fram till att deras kvalifikationer kan betraktas som likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga. I så fall finns det utrymme, eller ett intervall, som Birgit Friggebo kallar det, för att jämställdhetsaspekten skall kunna fälla avgörandet till förmån för den kvinnliga sökanden. Det är det vi har kommit fram till. Vi har inte gått in och gjort några egna bedömningar av de sökandes kvalifikationer, och det kan inte heller vara konstitutionsutskottets uppgift.
Herr talman! Nej, det är det självfallet inte — och det finns inte någon i denna kammare som anser det. Vad vi har tittat på är vad de sakkunniga har sagt, vad tjänsteförslagsnämnden har sagt och vad rektorsämbetet har sagt, dvs. de människor som skall göra denna bedömning. De kommer fram till en viss bedömning, även när de tar in jämställdhetsaspekten. Regeringen gör en annan bedömning, utan att kunna visa på sakligheten i denna. Tvärtom säger man att detta är ett helt unikt ärende, att det inte finns något annat liknande. Sören Lekberg frågar varför jag tar i så väldigt. Ja, jag tar alltid i när jag börjar märka att det finns någonting som är litet sjukt och man inte riktigt kan förklara varför beslut har fattats, varför det har blivit på detta sätt. Då blir jag litet upprörd och tar i. Jag tycker att det är viktigt. Det är verkligen utskottets uppgift att ta tag i just sådana frågor. Regeringen står här mot en enig tjänsteförslagsnämnd, sakkunniga, rektorsämbete m.fl., och det finns risk för att systemet urartar i framtiden om detta upprepas. Den fråga man då måste ställa är om socialdemokraterna i utbildningsutskottet skall föreslå att det görs förändringar i systemet för tillsättning av professorer i detta land, eftersom det uppenbarligen inte spelar någon roll vad dessa institutioner säger, som kostar en massa pengar och som ödar massor av tid på allt detta arbete. Varför tar inte socialdemokrater och vpk ställning i handläggningen av denna fråga? Vi har icke några synpunkter på kandidaternas kvalifikationer, utan på att handläggningen avviker så kraftigt från praxis. Varför tar ni inte ståndpunkt?

Herr talman! 1979 köpte Lars Lorenius fastigheten Forsnäs gård i Södermanland för 4 500 000 kr. och rustade därefter upp gården för ca 500000 kr. utöver eget arbete. På grund av försämrad lönsamhet i mjölkproduktionen, som inte heller kunde bära de ytterligare investeringar som var nödvändiga, ansåg sig Lars Lorenius föranlåten att sälja egendomen. Köpekontrakt upprättades med förvaltningsaktiebolaget Diplo till en köpeskilling om 3 200 000 kr. plus en livränta, vilket sammantaget betingade 4 150 000 kr. Detta innebar att köpeskillingen klart understeg det pris som Lorenius själv hade satsat på egendomen. ter yttrande av såväl lantbruksnämnden som lantbruksstyrelsen. Lantbruksnämnden avstyrkte bifall till ansökningen med hänvisning till att Diplos fastighet och förvärvsegendomen var för sig var utvecklingsbara företag. Lantbruksstyrelsen åter underkände denna bedömning med hänvisning till att Forsnäs gård från ekonomisk synpunkt inte kunde förvärvas av enskild brukare utan tillgång till betydligt större kapital än som kan vara normalt för en familjejordbrukare. Däremot avstyrkte styrelsen ansökningen med hänvisning till priskontrollbestämmelsen enligt 4 § första stycket i jordförvärvslagen. Lantbruksstyrelsen ansåg att gårdens värde kunde beräknas till 3,7 milj.kr. Lantbruksnämnden och lantbruksstyrelsen kom således till helt motsatta slutsatser beträffande båda de kriterier som kunde ligga till grund för bedömningen, vilket är anmärkningsvärt nog. Innan regeringen avgjorde ärendet anmälde Diplo att köpeskillingen sänkts till 3,7 milj.kr., dvs. det värde som lantbruksstyrelsen angivit. I sitt beslut anförde den dåvarande borgerliga regeringen, att köpeskillingen inte endast obetydligt översteg egendomens värde med hänsyn till dess avkastning och övriga omständigheter. Av bl.a. det skälet avslog regeringen i maj 1982 ansökningen om förvärvstillstånd. Regeringens bedömning beträffande köpeskillingen ledde till att Lorenius kreditgivare ansåg sig tvingade att säga upp de lån för vilka fastigheten utgjorde säkerhet. Detta i sin tur tvingade Lorenius att sälja fastigheten till ett pris om 3,3 milj.kr., dvs. avsevärt mycket lägre än den tidigare avtalade köpeskillingen. Han hade således otvetydigt åsamkats en mycket stor förlust. Att Lars Lorenius ansett sig vara felaktigt behandlad genom regeringsbeslutet 1982 är en självklarhet. Trots upprepade försök att få en rättelse till stånd har detta tidigare inte kunnat förverkligas. Nu har emellertid konstitutionsutskottet granskat regeringsbeslutet av år 1982 när det gäller tillämpningen av priskontrollbestämmelsen mot bakgrund av vissa uttalanden i förarbetena till bestämmelsen. I dessa berördes frågan om de negativa effekterna av priskontrollregeln för fastighetsägare och kreditgivare. Lagrådet, som hade lagförslaget på remiss, konstaterade i sitt utlåtande, att ett införande av priskontrollregeln i vissa övergångsfall skulle kunna få mycket negativa effekter för markägaren. Detta krävde enligt lagrådet en övergångsbestämmelse med innebörden, att ett pris som inte översteg inköpspriset skulle godtagas vid försäljning. Av rent lagtekniska skäl föreslog lagrådet inte någon sådan bestämmelse men förutsatte att de intressen som det var fråga om kunde tillgodoses genom en undantagsregel i lagförslaget. Regeringen instämde i lagrådets uttalanden, och ej heller riksdagen hade några invändningar häremot. Tveklöst innebär detta att lagrådets uttalande skulle ligga till grund för tillämpningen av priskontrollregeln i de med uttalandet åsyftade övergångsfallen. Loreniusärendet är ett typexempel på ett sådant övergångsfall. Ett enhälligt konstitutionsutskott fastslår också detta genom att konstatera, att fallet Lorenius väl överensstämmer med den övergångsproblematik som berörs i lagrådets uttalande. Trots att såväl den dåvarande regeringen som riksdagen således instämde i detta uttalande, finns det ingenting i vare sig regeringsbeslutet eller de handlingar vilka hör till beslutet som tyder på att några överväganden med anledning av uttalandet gjordes när regeringen tillämpade priskontrollregeln. Och just denna tillämpning ledde ofrånkomligen till att Lars Lorenius orsakades skada. Herr talman! Det är utomordentligt värdefullt och glädjande att konstitutionsutskottet enhälligt står bakom betänkandet i denna fråga. Rimligen måste ett riksdagsbeslut i enlighet härmed leda till att en rättelse kommer till stånd och att Lars Lorenius således får ersättning för den skada han åsamkades genom handläggningen av ärendet i samband med regeringsbeslutet 1982.

Herr talman! Jag hoppas och tror också att vårt ställningstagande beträffande Loreniusärendet kan komma att ha betydelse för Lorenius i framtiden. Däremot tror jag inte att det är särskilt klokt att vi pekar ut hur detta kan ske och var det kan ske. Herr talman! Olle Svensson har anmält ett ärende gällande bostadsdepartementet. Jag är inte riktigt säker på om Olle Svensson riktigt insåg vad som skulle komma att uppenbara sig när vi började titta på detta ärende. Vi har kunnat konstatera att nästan två år och åtta månader har gått innan ett beslut fattades i ett enkelt besvärsärende. Som argument har man från departementets sida bl.a. använt det faktum att vi har fått en ny planoch bygglag och att det arbetet samt ärenden enligt den lagen prioriteras framför handläggning av ärenden som lyder under den gamla lagen. Vi har kommit fram till att det inte kan vara någon acceptabel ordning. Det var lätt att i enighet komma fram till den slutsatsen i utskottet. Under granskningsärendets gång och grävandet i fakta har ytterligare frågor aktualiserats. Ärendebalansen i bostadsdepartementet har på några år nästan fördubblats när det gäller besvärsärenden i planoch byggfrågor. Det har naturligtvis inneburit en generellt ökad väntetid. Hur lång vet vi inte. På departementet säger man att det har varit stor omsättning på handläggare och att rutinerade tjänstemän har slutat. Det kan faktiskt hända även den bäste. Vissa sektorer av våra förvaltningar har ibland svårigheter, exempelvis när det gäller att konkurrera med löneläget på den privata marknaden. Men jag undrar om det är det som är den troliga orsaken i bostadsdepartementet. Det är faktiskt en visa på stan hur dåligt departementet sköts. Departementet leds av en minister som har förvandlat departementet till ett idrottsministerium. Det kanske är bra för idrotten, men definitivt inte för bostadspolitiken. Det är naturligtvis inte nödvändigt att kräva särskilt djup kunskap av den som blir minister på ett sakområde. Den kunskapen kan man skaffa sig efter hand. Men när det brister i intresse blir det värre. Det vi har tittat på är planenheten och besvärsärenden som gäller planoch byggfrågor. Men det har försports att det också har varit stora problem på andra enheter. Dessa problem fanns samtidigt som planoch bostadsverket tvingades att flytta till Karlskrona. Det betyder att det under vissa perio der har varit svårt att över huvud taget få kontakt med någon på hög myndighetsnivå i departementet eller i bostadsverket. Utskottet har nu bestämt sig för att granska hur bostadsdepartementet sköts. Det får vi göra i nästa omgång, eftersom vi inte hann med det under våren. Jag ser fram emot en sådan granskning med stort intresse. Det vore intressant om de myndighetspersoner och de branschorganisationer av olika slag som har mycket med bostadsdepartementet att göra ville ställa upp med den information som de nu under hand mycket frekvent ger oss riksdagsledamöter. Jag tror att detta lilla ärende kan bli en inkörsport till en granskning av hur kompetent, eller skall man säga inkompetent, departementet sköts. Det bygger på att det finns människor i förvaltningen och i organisationer som är beredda att informera oss när vi kommer så långt.

Herr talman! I den grupp av ärenden som i granskningsbetänkandet kallas Handläggning av vissa förvaltningsärenden finns det ett ärende som kallas Våtmarkskonventionen och fråga om småbåtshamn och omläggning av väg i Vellinge kommun. Frågan är väckt av oss i miljöpartiet de gröna. Bakgrunden till ärendet kan kort beskrivas som följer. Sverige har, för att skydda vissa särskilda våtmarksområden, tillträtt en internationell konvention. Enligt artikel 4i denna konvention skall varje fördragsslutande part främja bevarandet av våtmarker och våtmarksfåglar genom att tillskapa naturreservat inom våtmarksområdena, vare sig området är uppfört på den föreskrivna listan eller ej. Våtmarksområdet i Vellinge kommun är dessutom uppfört som nummer ett på den här listan. För detta område, med ett sådant högt naturvärde och bevarandevärde, begärdes under mitten av 80-talet att planen skulle förändras för att en omläggning av en väg och byggandet av en småbåtshamn skulle kunna tillåtas. Småbåtshamnen blev efter diverse turer och överklaganden till slut stoppad av regeringen. Byggandet av vägen är nu så smått på gång, efter det att högsta domstolen sagt att det ej finns skäl för prövningstillstånd, när sakägarna överklagat ända dit. I bostadsdepartementets svarspromemoria på vår KU-anmälan anger man att frågan om intrång i det i konventionen avsedda våtmarksområdet borde ha uppmärksammats under planärendenas behandling. Därför uttalar nu ett enigt utskott att en grundläggande princip är att regering och andra myndigheter skall känna till förekomsten av och innehållet i de regler de har att tillämpa. Herr talman! Här har alltså ett uppenbart fel begåtts i handläggningen av ärendet. Den intressanta följdfrågan blir: Hur hade ärendet handlagts om regeringen hade skött det som man skulle? Hade byggandet av väg 100, som den kallas, gått att stoppa på grund av att den placerats i ett skyddat våtmarksområde? Frågorna blir dess värre obesvarade. Men det skall bli intressant att följa hur regering och myndigheter i fortsättningen kommer att hantera olika konventioner. Vi kanske får en skärpning. Dess värre är inte denna konvention den enda som det finns tveksamheter kring.

Herr talman! Som framgått av debatten under de tidigare avsnitten i dag är konstitutionsutskottet i stora stycken överens och enigt i sina ställningstaganden. Det gäller i synnerhet det avsnitt som just nu debatteras, nämligen Handläggning av vissa förvaltningsärenden. Avsnittet tar som sagt var upp tre frågor, som föregående debattörer har belyst. Hans Nyhage har ingående redovisat bakgrund och utskottets ställningstagande i det s.k. Loreniusfallet. Olle Svensson berörde också ärendet i sitt anförande under inledningsavsnittet. För min del kan jag därför bara instämma i det som både Hans Nyhage och Olle Svensson har anfört. Det är mycket tillfredsställande att utskottet i den här frågan var helt enigt. Handläggningstider m.m. i bostadsdepartementet var den fråga som Birgit Friggebo tog upp i sitt anförande. Även här kan jag bara säga att det är tillfredsställande att utskottet är enigt i sitt ställningstagande. Vi är alltså helt eniga om att det inte är acceptabelt att en enskild får vänta två år och åtta månader efter ett överklagande innan ett beslut fattas. Vi är också helt överens om att de motiveringar som man från departementets sida anger som orsak till den långa handläggningstiden inte kan ursäkta departementet. Vi är också eniga om att den stora ökningen av balansen när det gäller inte avgjorda förvaltningsärenden kan innebära och förmodligen kommer att innebära att utskottet får återkomma till de här frågorna. Jag vill också till Birgit Friggebo säga att jag tycker att vi i dag skall ägna oss åt att redovisa och debattera det ställningstagande och den granskning som vi hittills har genomfört och inte föregå och dra slutsatser innan en granskning i ett kommande skede har slutförts. Det finns alltså i dag inte några som helst underlag för att dra de slutsatser som Birgit Friggebo har redovisat. Vi är ju annars väldigt ofta intresserade av att ha tillgång till underlag så att vi kan göra seriösa bedömningar. Herr talman! När det gäller det tredje ärendet och den sista frågan under det här avsnittet om bl.a. våtmarkskonventionen, som ju Hans Leghammar tog upp i sitt anförande, vill jag säga att jag återigen kan konstatera att utskottet står helt enigt i sin kritik. Den kritiken från utskottets sida slår ju fast att en grundläggande princip är att regeringen och myndigheterna skall känna till förekomsten av och innehållet i de regler som de har att tillämpa. Det gäller även konventioner och andra internationella åtaganden. Låt mig dessutom konstatera att bostadsdepartementet i sin egen promemoria också anser att man borde ha uppmärksammat konventionen när planärendet behandlades. Till sist vill jag till Hans Leghammar säga att konstitutionsutskottets uppgift är att granska handläggningen ur konstitutionell synpunkt. Det är just vad utskottet har gjort, och man står enig i sin kritik.
Herr talman! Jag begär inte att Rosa-Lill Wåhlstedt skall instämma i mitt anförande. Jag tycker inte heller att jag har dragit särskilt många slutsatser. Men jag har redovisat uppfattningar som jag har hört, inte bara från en och två och tre personer utan från många, om hur bostadsdepartementet sköts. Vad jag gjorde var egentligen att redovisa motiven för den fortsatta gransk ningen. Jag hade förhoppningen att folk skulle våga säga mer öppet det som de vågar säga i enrum. Jag tycker att detta allmänt är ett problem. När vi har kontakter framför allt med tjänstemän från olika myndigheter som kommer till oss riksdagsledamöter och beskriver felaktigheter och missförhållanden, önskar man att de skulle gå ut med detta mer aktivt för att motivera förändringar. Det vågar de ofta inte eftersom de är rädda för sina chefer, de är rädda för att eventuellt förlora karriären och liknande. Jag tycker att det är ett stort problem att det finns en rädsla för en större öppenhet i vårt samhälle. Jag har ännu inte dragit några alldeles bestämda och definitiva slutsatser, och jag begär framför allt inte att Rosa-Lill Wåhlstedt eventuellt skall ställa sig bakom dem. Men jag har en förhoppning om att den granskning som vi skall göra nästa år blir så fyllig som möjligt, så att vi då kan ta ställning till de eventuella missförhållanden som finns enligt de utsagor som människor kommer med, bl.a. till mig.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Om nu rädslan är så stor som Birgit Friggebo påstår, tycker jag att det bör vara en garant att Birgit Friggebo har väckt frågan om ytterligare granskning. Därefter får vi återkomma och dra de slutsatser som då blir nödvändiga.

Herr talman! Vi har inte någon reservation. Det har inte något parti under det här avsnittet. Jag vill bara ta tillfället i akt att tala om att jag i och för sig instämmer i det särskilda yttrande som miljöpartiet har skrivit om att man skulle ha föredragit ett skarpare uttryckssätt i utskottets gemensamma yttrande i de här frågorna. Men vi har gjort den bedömningen, som jag antar att en del andra också har gjort, att det i det här fallet har varit viktigare att ha ett enigt utskott, som ändå uttrycker så pass mycket som man gör i de här frågorna. Kritikerna av det hemlighetsmakeri som omger hela EG-integrationsarbetet får ju rätt på många punkter. Det gäller t.ex. offentliggörandet av handlingar som borde ha offentliggjorts. Utskottet är med på att det borde ha gjorts. Det handlar om uppteckningar från sammanträden som pågår, där man anser att det åtminstone borde finnas deltagarlistor och protokoll. Det handlar om informationen i EFTA-delegationen. Det riktas ju en ganska massiv kritik mot att det brister i informationen, att man har svårt att få upplysningar och att man har svårt att få fram papper. Detta försvårar naturligtvis integrationsarbetet, men det försvårar också en öppen och offentlig debatt om de här frågorna. Framför allt vi som är kritiska har ju uppenbara svårigheter att få fram material. Därför är det av väldigt stort värde, tycker jag, att ett enigt utskott har framfört denna kritik. Anledningen härtill är naturligtvis våra stora förhoppningar om att detta skall få en genomslagskraft för regeringens fortsatta handläggning av integrationsarbetet. Hittills har ju beredvilligheten och den uttalade ambitionen att fortlöpande hålla alla informerade och att ge tillgång till allt relevant material i stor utsträckning lyst med sin frånvaro. Förhoppningen är nu att det eniga utskottsbetänkandet ändå skall vara en vägvisare för regeringen i det fortsatta arbetet. Det borde, även om det inte är en direkt prickning, ändå medverka till att vi får en större öppenhet och en större möjlighet till offentlig debatt i dessa frågor. Det är alltså min förhoppning att det här yttrandet kommer att medverka till den processen.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har genomfört en mycket grundlig granskning av regeringskansliets arbete för EG-anpassning på grundval av miljöpartiets granskningsanmälan. Därvid har det framkommit fakta som visar att vår långvariga kritik mot regeringen när det gäller hemlighetsmakeri faktiskt inte är gripen ur luften, vilket en del här och var har för sig. Förhållanden som inte har varit allmänt kända, knappast ens kända hos samtliga riksdagsledamöter, redovisas. Dessutom görs av utskottet i flera fall påpekanden, eller framförs förslag, som det knappast är långsökt att tolka som kritik mot rådande ordning. För det första har man beträffande rådet för Europafrågor konstaterat att inga som helst protokoll eller anteckningar görs. Det strider visserligen inte mot formella krav, men med hänsyn till rådets betydelsefulla ställning finner utskottet att det är önskvärt att det åtminstone dokumenteras när rådet sammanträtt och vilka personer som deltagit i sammanträdet. Det är ju faktiskt inte för mycket begärt. När det gäller offentlighetsprincipen har utskottets granskning uppdagat ett uppenbart fel i hanteringen. Det gällde ett fall där jag själv var inblandad och inte fick ut ett papper som jag borde ha fått ut, något som jag inte fick klart för mig förrän utskottskansliet hade gjort granskningen. Bl.a. mot den bakgrunden finner utskottet det motiverat att understryka vikten av att alla berörda handläggare har god kännedom om gällande regler. Bara att man skall behöva göra en sådan anmärkning är ju en poäng! Utskottet understryker också att ingen tvekan får råda om att ”ambitionen är att ge varje framställan om utbekommande av handlingar en skyndsam och korrekt behandling”. Sådant skriver inte konstitutionsutskottet utan skäl. Utskottet har också gjort en genomgripande granskning av diarieföringsprinciperna vid utrikesdepartementet som i sanning är en snårskog. Då har man kommit på att avskaffandet av handelsdepartementet automatiskt ledde till att en helt ny grupp av ärenden, bl.a. en del relevanta EG-ärenden, kom att omfattas av sekretess, rent ryggmärgsmässigt alltså. Utskottet har samtidigt uppdagat att det moderna och datoriserade UD diariet mycket väl skulle möjliggöra att ett stort antal nya sökbegrepp infördes. Mot den bakgrunden säger utskottet att det finns anledning för regeringen ”att överväga om inte ytterligare grupper av ärenden borde föras till huvuddiariets öppna del”, vilket ju är ett sätt för utskottet att tala om att man anar att mer hålls under sekretess än som egentligen är nödvändigt. När det slutligen gäller EFTA-delegationens tillgång till allt relevant material konstaterar utskottet att partierna kan fästa olika avseenden vid olika aspekter av EG-anpassningen och därför ha olika uppfattning om vad som är relevant material. Det är också en anmärkning som inte är gripen ur luften utan har sin bakgrund i diskussioner inom EFTA-delegationen. Vi skulle naturligtvis från miljöpartiets sida på många punkter ha föredragit ett skarpare uttryckssätt, men vi har funnit att de anmärkningar som görs ändå är så pass klara och tydliga att vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande. Det gör att den kritik som finns här och de anmärkningar som finns här har ett enhälligt konstitutionsutskott bakom sig. Då kan man fråga sig varför det kräver inlägg i kammardebatten. Jo, för det första kräver det inlägg för att ytterligare understryka att det faktiskt är på det här sättet, att det finns påpekanden och kritiska anmärkningar i ett enhälligt KU-betänkande mot EG-anpassningspolitikens genomförande i UDH. För det andra har det hänt en del sedan betänkandet justerades. I förra veckan lades det fram ett hemligstämplat 17-sidigt papper med rubriken ”Probleminventering EES”, som EFTA-delegationens medlemmar fick ta del av. Samma dag hade jag en frågedebatt med Anita Gradin här i kammaren och bad om besked om när denna PM skulle offentliggöras. Det kom inget besked, men innebörden var uppenbarligen att papperet skulle hållas bakom EFTA-delegationens lyckta dörrar. I det läget beslöt jag att på 35 rader av en halvsidesartikel i Dagens Nyheter referera några av promemorians huvudpunkter. Uppmärksamheten blev som bekant inte helt obetydlig. Den största socialdemokratiska morgontidningen, Arbetet, kommenterade: ”Varför hemligstämplas detta dokument? Det är svårt att se att det ens skulle försvåra det kommande förhandlingsarbetet om probleminventeringen offentliggjordes. Tvärtom skulle det bidra till en öppnare EG-debatt.” Det skrev alltså Arbetet den 15 maj. Men enligt TT har statsrådet Gradin vänt sig till riksdagens talman för att ompröva formerna för information till riksdagen. Enligt Göteborgs-posten hotar nu utrikeshandelsminister Anita Gradin med att snåla in på den information riksdagen får om Sveriges EG-politik. Anita Gradin tycks inte ha läst KU-betänkandet, trots att hennes eget fögderi behandlas och trots att betänkandet fanns tillgängligt när de här uttalandena gjordes. KU skriver alltså att med tanke på vikten av offentlighetsprincipen kan det finnas anledning för regeringen att överväga om inte ytterligare ärendegrupper borde föras till huvuddiariets öppna del. Det är på KUs språk ett sätt — jag upprepar det — att säga att hemligstämpeln borde användas mindre ofta än vad som har skett. Ökad öppenhet och inte minskad! Och omedelbart går utrikeshandelsministern ut och hotar med minskad öppenhet. Det vittnar inte om välsorterade fattningsgåvor inom utrikeshandelsdepartementet. Anita Gradin anförde i debatten här i kammaren också mot mina krav på offentliggörande att jag har en annan uppfattning om EG-anpassningen än regeringen, och det är väl känt. Hela miljöpartiet har en annan uppfattning än regeringen och för övrigt andra partier också. Vad har det med rätten till full information att göra? KU betonar angående informationen till EFTA delegationen — jag upprepar det: ”Partierna kan givetvis komma att fästa olika avseende vid olika aspekter av integrationsarbetet. Härav följer att man också kan ha skilda uppfattningar om vad som är i sammanhanget relevant material.” Det faktum att ett partis representanter har en helt annan uppfattning än regeringen om materialet, hur det skall tolkas och hur det skall användas, skall på intet sätt hämma informationsflödet. Det vore absurt i en demokrati om det faktum att man har en annan uppfattning än regeringen skulle göra att man får mindre information. Det är motsatsen till demokrati. Därför är de konstateranden som KU har gjort här oerhört väsentliga, och man bör lyssna mycket noga på UDH, i integrationssekretariatet och i hela denna gigantiska apparat med hundratals heltidssysselsatta tjänstemän som ägnar sig åt att EG-anpassa Sverige till tusentals lagar och bestämmelser ur EGs regelverk. Herr talman! Anita Gradins hysteriska reaktion på att jag tillåtit mig att omnämna existensen av ett hemligt EG-papper och refererat — inte citerat, inte publicerat, inte offentliggjort men refererat — några punkter ur detta papper, visar att hon inte begriper vad en öppen demokrati är och inte heller vad KUSs granskning är till för. Jag vill instämma i vad Anders Björck sade tidigare i dag i denna debatt under en annan delrubrik, att det är någonting märkligt med att vi en gång om året granskar regeringen och regeringen är frånvarande. Varför sitter inte regeringen här? En gång om året borde regeringen sitta här. Det minsta man kan begära är i alla fall att de statsråd är närvarande som berörs av de frågor som diskuteras. När det t.o.m. finns kritik av olika grader, då borde väl ändå statsråden vara närvarande här. Jag tycker att detta är någonting som vederbörliga organ inom riksdagen med det snaraste måste ta upp och diskutera. Räcker det inte med talmanskonferensen, får vi väl tillsammans börja fundera över om inte riksdagens ställning i det svenska samhällsarbetet kräver att regeringen är närvarande — inte bara för att lyssna, utan regeringen får naturligtvis försvara sig. Det är ju regeringen som kritiseras i dessa debatter, inte den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det är ganska absurt att det är socialdemokratiska riksdagsledamöter som skall sköta försvaret av regeringen. Vi kritiserar regeringen, och regeringen kan i framtiden komma att ha väldigt olika sammansättning. Det kommer att bli fullkomligt uppoch nedvända världen, om vissa riksdagsgrupper skall försvara regeringens handläggning. Nej, regeringen skall finnas med vid de här debatterna, och regeringen skall få chansen att försvara sig. Att den sedan kan komma att få svårt att försvara sig, är en helt annan sak.

Fru talman! Det är tydligen inte bara inom moderata samlingspartiet som det fås kalla fötter när man konstaterar vad KU-betänkandet faktiskt innehåller. Men det sker tydligen mer diskret hos socialdemokraterna. Jag kan precis föreställa mig vad som har hänt innan Catarina Rönnung har fått sina direktiv om vad hon skulle säga: ”Hur tusan kunde ni gå med på att skriva ens sådana mjuka — men ändå kritiska — formuleringar? Hur kan ni gå i de där miljöpartisternas och den där fruktansvärde Gahrtons fälla på det sättet? Nej, nu får ni gå upp i talarstolen och ta tillbaka.

Vi har ett enhälligt betänkande, och var och en kan läsa innantill. Jag har sagt att vi skulle vilja ha starkare skrivningar. Men det är ett faktum att man har uppdagat att det inte finns den endaste lilla anteckning ens om närvarande personer från det hemliga rådet för Europafrågor. Det var tidigare inte allmänt känt. När Folket i Bild — Kulturfront skrev om rådet för Europafrågor som ”hemliga rådet” för ett par år sedan, avfärdades det allmänt som någon sorts skräckpropaganda och villfarelse. Nu visar det sig — och det tycker jag är ett framsteg — att det är dokumenterat i KUs handlingar att här sitter regeringen, tillsammans med näringslivets toppar, och styr hela EG-anpassningen. Men man gör det utan minsta lilla anteckning. Man har inga protokoll, inga som helst samtalsuppteckningar. Det är hemligare än när Olof Palme träffade Rajiv Gandhi, för då fick man i alla fall en samtalsuppteckning som KU i efterhand kunde granska. Detta är den viktiga delen av KUs arbete, att konstatera faktum. Att sedan KU-majoriteten inte vill gå längre än till att uttrycka önskan om att man skall få veta vem som har varit på sammanträdet och när sammanträdet har ägt rum — det kan man beklaga. Men det viktiga är ändå att KU här tar bort slöjor över det faktiska hemlighetsmakeriet. När det gäller diarieföring visar man ju någonting som var fullständigt okänt — och jag måste erkänna att det var helt okänt även för mig. Jag undrar hur många som är insatta i denna oerhört komplicerade materia kring utrikesdepartementets diarieföring. Här avslöjar man att diarieföringsprinciperna har gjort att mer är hemligstämplat än som skulle ha behövt vara det, bara på grund av att handelsdepartementet avskaffades.

Fru talman! Om den tolkning som Catarina Rönnung gjorde av det här eniga KU-betänkandet stämmer överens med hur socialdemokraterna tänker tolka det — och hur regeringen anser sig behöva uppföra sig utifrån den här tolkningen — då blir man faktiskt inte glad. Då är det antagligen så att jag har övertolkat innebörden i det här betänkandet. Det skulle i så fall besanna de misstankar som vi också i vpk har, och bekräfta den erfarenhet vi har av att det faktiskt är svårt att få ut material. Det pågår en hemligstämpling av papper i en utsträckning som man har svårt att förklara. Och det är dessutom svårt att begripa anledningen till denna hemligstämpling när man väl får de här hemliga pappren i sin hand, eftersom det väldigt lätt går att läsa mycket mer välinformerad rapportering i t.ex. utländsk press. Jag tycker att det är mycket nonchalant när Catarina Rönnung säger att när man har gjort den här anmärkningen, att det i Europarådet åtminstone borde finnas en lista på vilka som har deltagit, så är det av historiska skäl, för att man i historieforskningen skall kunna tala om vilka som var med när det här stora skedde — om det nu kommer att ske. Catarina Rönnung säger också att den utvidgade EFTA-delegationen är en eftergift åt småpartierna. Det låter som att tanken är att vi skall vara tysta och inte bråka. Det handlar inte om att det är en självklarhet att samtliga partier måste ha tillgång till all information om man skall kunna genomföra en process med demokratisk insyn. Jag trodde att det var viktigare än hur stora eller små partierna var. Jag trodde att det var viktigare att alla fick tillgång till relevant information. Jag trodde att partierna fick information inte utifrån hur stora de var, utan utifrån att det bör vara en demokratisk rättighet för samtliga partier att delta i denna debatt och denna politiska process. Precis som miljöpartiet och Per Gahrton anser jag att det innebär uppenbara svårigheter att i detta land, i detta parlament följa och på ett demokratiskt sätt delta i den här processen. Dess värre finns samma brist på demokrati och samma kritik mot denna brist inom EG, som ju också har svårt att följa processen. De kan ju där inte hänvisa till att de åtminstone skall korrespondera med en regering och att det skall finnas demokratiska inslag. Det är inte sagt att så skall vara fallet, men de kräver det. Det finns alltså en genomgående kritik, och den handlar om bristen på demokrati, något som är signifikant för hela EG-processen.

Fru talman! Anledningen till att jag inte har begärt några protokollsutdrag är att det inte finns några protokoll att begära utdrag från, vilket KU har visat. Det är mycket enkelt. Det är ju detta som KU har kartlagt. Det existerar inga protokoll, det existerar inga anteckningar. T.o.m. jag ger mig faktiskt inför den orubbliga verklighet som det realt existerande socialdemokratiska hemlighetsmakeriet har skapat. Jag begär inga protokollsutdrag, eftersom dessa protokoll bevisligen inte existerar. Man undrar vad det är som gör att utskottsmajoriteten, när den har fått ihop ett enhälligt betänkande kring EG-harmoniseringens handläggning, nu backar i debatten. Varför är det så angeläget att backa? Varför kan utskottsmajoriteten inte som Arbetet konstatera att man kan ha diametralt olika uppfattningar om EG-frågan men att man bör kunna enas om att det skall vara maximal öppenhet i debatten. Det är väl inget fel att socialdemokratiska riksdagsledamöter, om de är så självständiga som de hävdar, också står fast vid kritiken i stället för att gå upp i debatten och försöka skapa intryck av att det egentligen inte var så mycket med KUSs kritik. Jag menar att det är en hel del med KUs kritik, eftersom man har gjort de faktiska avslöjanden som jag har pekat på. Ta som exempel att jag som riksdagsledamot, när jag vänder mig till ett statligt departement via riksdagens utredningstjänst och begär ett papper, får beskedet att jag inte kan få det eftersom det inte är en offentlig handling. Naiv som jag tydligen fortfarande är, nöjer jag mig med det beskedet. Sedan visar KU-kansliets granskning av detta att departementet i fråga har gjort ett fel. Ett departement ger en felaktig upplysning till riksdagens utredningstjänst om vilket material som är offentligt tillgängligt för en riksdagsledamot. Det är faktiskt ganska allvarligt! För mig är det viktigt att detta påpekas. För att utskottet skall vara enigt kan jag sedan avstå från de hårdaste orden emot orsaken till att detta har skett. Det är påpekandet som är det centrala i detta fall, och det står KU enhälligt bakom. Det är KU som har genomfört detta. Varför tar ni inte åt er äran av att ha avslöjat ett missförhållande, ni som innehar ordförandeskapet i KU? Det kan vi bjuda på, vi är mest intresserade av fakta. Slutligen till detta föraktfulla tal om ”småpartierna”. Jag måste säga att jag undrar vilket av våra partier som kommer att vara minst när vi uppnår pensionsåldern.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket mer, det är väl ingen mening med det. Jag vill bara upplysa om att när man vill förändra ett förhållande här i riksdagen, väcker man en motion. Det är vad vi har gjort i fråga om hur rådet för Europafrågor bör bete sig i framtiden. KUs roll är att granska förfluten tid, inte att i första hand i samband med sin granskning lägga fram förslag om framtiden. Vi har därför avstått från detta i detta sammanhang och återkommer till frågan i motionsform. Jag vill sedan bara påminna Catarina Rönnung om att vad hon ägnade sig åt i sitt inledningsanförande var att försöka provocera fram en debatt om själva EG-frågan. Jag försöker emellertid att hålla mig till saken. Därför diskuterar jag KUs granskningsbetänkande, som jag tycker är ett ganska bra betänkande och som jag hoppas vi skall kunna ha nytta av i framtiden för att få en så öppen EG-debatt som möjligt.

Fru talman! Denna del av granskningsbetänkandet behandlar en anmälan om granskning som bl.a. jag står bakom. Det handlar om regeringens notifikation till GATT-förhandlingarna om vilka åtgärder som man avsåg att genomföra för att minska stödet till jordbruket under 1990. Grunden för anmälan var information som vi fick genom tidningsartiklar i början av november 1989, i vilka stod att man hade använt livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag som en beskrivning av Sveriges ambitioner på detta område. Vi reagerade naturligtvis då över hur regeringen kunde använda ett sådant material som underlag för en notifiering. Det handlar om en departementsskrivelse om vilken det råder mycket stor oenighet. Detta kände alla till. Skrivelsen skulle fortsatt behandlas i många instanser innan den blev underlag för ett riksdagsbeslut. I utskottsbetänkandet sägs att detta material arbetas fram av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp. Det kanske man kan kalla livsmedelspolitiska arbetsgruppen för. Det har förvisso ingått representanter för de olika partierna i den arbetsgruppen. Men i ett annat sammanhang i KUs arbete fick vi av ordföranden i den gruppen, statssekreterare Michael Sohlman, lära oss vilka olika typer av organ som departementen har att tillgå när det gäller att förbereda frågor. Detta regleras tydligen av ett PM från statsrådsberedningen. I detta PM talas om två sätt att arbeta. Det ena är att man i vanlig ordning tillsätter en kommitté — eller utredning, som det brukar kallas — som är självständig och en egen myndighet, som Michael Sohlman uttryckte det. Det andra sättet är att tillkalla en arbetsgrupp inom departementet, och som exempel på sådan arbetsgrupp inom departementet tog han livsmedelspolitiska arbetsgruppen. Han benämnde detta ”ett forum för samråd”. Det var resultatet av detta forum för samråd som skickades till GATT förhandlarna såsom Sveriges synpunkter på detta område. Dessutom begärde man inom GATT uppgifter om vilka åtgärder som Sverige avsåg att genomföra inför år 1990. Det förslag som nu ligger kommer i huvudsak att få sin verkan först år 1991 och senare. I detta skede ansåg vi naturligtvis att regeringen genom jordbruksministern med sin anmälan till GATT, fem dagar efter det att arbetsgruppen presenterade sitt förslag, föregrep den parlamentariska behandlingen av förslaget. Vi vet ju också att regeringen inte har en egen majoritet här i riksdagen. Det finns då stor chans att detta förslag kommer att genomgå stora förändringar innan det fattas ett beslut om den framtida jordbrukspolitiken. Allt tyder nu på att så också blir fallet. Detta, fru talman, var grunderna för vår anmälan. Man kan fråga sig hur regeringen skulle ha agerat när uppmaningen kom från GATT-förhandlarna. Man kan tänka sig en variant. När vi från oppositionen frågar regeringen om saker i ärenden som regeringen inte anser sig ha behandlat färdigt brukar det låta ungefär så här: ”Frågan bereds för närvarande i regeringskansliet, och regeringen har för avsikt att i denna fråga återkomma med förslag senare.” Detta går bra att svara oss i oppositionen, men det kanske är svårare att ge samma svar till GATT-förhandlarna. Det verkar i varje fall som om det var fallet. När man läser KU-majoritetens skrivning, som delvis upprepar den redovisning som givits från departementet, kan man konstatera att notifikationen till GATT har omgivits av en mängd reservationer. Man säger att det är förslag från en arbetsgrupp och att det finns meningsskiljaktigheter. Man säger att förslaget skall sändas ut på remiss och att regeringen har för avsikt att inleda konsultationer innan den skriver propositionen, och slutligen sägs att det är riksdagens sak att ta ställning. Efter alla dessa reservationer undrar man varför livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag över huvud taget sändes i väg. Vad skall läsaren egentligen tro när han läser dels förslaget, dels alla reservationer som det är omgärdat med? Var det meningen att man inom GATT skulle ta alla reservatio nerna på allvar? I så fall måste man där få en mycket underlig bild av den svenska parlamenteriska arbetsordningen och på vilka grunder vi informerar förhandlingspartners om våra intentioner. Eller var det meningen att man inte skulle ta reservationerna på allvar, utan läsa den svenska notifieringen som om beslutet var fattat och att det skulle bli så här i framtiden? Vi i centern tycker att man skall vara mycket noga med de informationer som man lämnar till internationella organ. Detta är frågor av stor vikt, och när det gäller frågor av den här digniteten om den framtida jordbrukspolitikens inriktning bör man, anser vi, invänta ett riksdagsbeslut innan man meddelar omvärlden vad som kommer att hända här i Sverige. Vi anser att det finns fog för kritik av regeringens handlande i den här frågan. Regeringen har genom denna notifikation till GATT-förhandlingarna föregripit beslutsfattandet i den svenska riksdagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 17 till betänkandet.

Fru talman! Hugo Andersson och några andra centerpartister har till konstitutionsutskottet för granskning anmält regeringens beslut att som notifiering till GATT överlämna en sammanfattning av livsmedelspolitiska arbetsgruppens förslag till ett minskat stöd för det svenska jordbruket. Man menar bl.a. att regeringen har föregripit remissbehandlingen och riksdagens beslut om vilken inriktning jordbrukspolitiken skall få. Man säger vidare att det är anmärkningsvärt att regeringen utan att avvakta den fastlagda demokratiska beslutsprocessen inför GATT:s övriga deltagare anger Sveriges åtaganden på det jordbrukspolitiska området, vilka förutsätter en total omläggning av den svenska jordbrukspolitiken. Vid den granskning som utskottet har företagit som följd av denna anmälan har det visat sig att det inte finns fog för att rikta kritik mot regeringen. Som framgår av de handlingar som har lämnats till riksdagen har regeringen vid notifieringen mycket tydligt klargjort att något beslut om den kommande jordbrukspolitiken inte har fattats varken formellt eller reellt. Tvärtom redovisas mycket klart var man befann sig i processen. GATT fick genom notifieringen besked om att förslaget till jordbrukspolitik kom från en arbetsgrupp och att meningsskiljaktigheter förelåg i skilda frågor. Man fick veta att förslaget skulle sändas ut på remiss och att regeringen avsåg att inleda konsultationer innan den lade fram en proposition om en reform i riksdagen och att det sedan var riksdagens sak att ta ställning. Det framgår alltså mycket klart att regeringen genom notifikationen inte har föregripit kommande beslut. Denna bedömning delas av en stor majoritet i utskottet. Det är bara centern som har uttryckt en annorlunda uppfattning. Jag kan inte förstå att centern mot bakgrund av det material som vi fått kan finna att regeringen i detta avseende har gjort något fel. Jag skulle givetvis kunna fortsätta min argumentation, men tiden den rinner i väg. Jag finner det inte heller nödvändigt att fortsätta. Jag tycker att det material som utskottet har fått fram talar för sig. Jag yrkar därför bifall till utskottets skrivning och avslag på centerns reservation.

Fru talman! Hur skall regeringen förhålla sig i sina relationer till de statliga verken? Vilka intryck skall regeringen ta av åtgärder som statliga verksstyrelser planerar för att komma till rätta med missförhållandena? Vilken maktpåverkan skall regeringen utöva på verkschefer och andra chefspersoner i den här delen av den statliga förvaltningen? Om de frågor handlar punkt 18 i årets granskningsbetänkande från KU. Alltså: Hur gick det till när vi fick hastighetsbegränsningen 90 km/tim på 110 vägar i samband med två beslut förra våren och sommaren? Detta har KU granskat efter en anmälan till utskottet. Majoriteten i utskottet har inte ansett sig finna anledning att rikta någon kritik mot regeringen i den här frågan. Det resultatet kan den moderata gruppen inte acceptera efter vad som kommit fram under granskningen. Vi anser i stället att regeringskansliet bör kritiseras på ett par punkter i samband med hanteringen av ärendet. Det gäller dels det beslut som regeringen fattade under våren 1989 om en tillfällig begränsning av hastigheterna under den kommande sommaren, dels de påtryckningar som regeringen utsatte trafiksäkerhetsverket för inför verkets beslut i augusti om vissa fortsatta hastighetsbegränsningar. Först vårens beslut, fru talman. Här hade trafiksäkerhetsverket långt framskridna planer på en brett upplagd informationskampanj riktad gentemot allmänheten med siktet inställt på att få ner hastigheterna på vägarna. Trafiksäkerhetsrådet och NTF hade engagerats för att man skulle få trafikanterna att frivilligt dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten. Betydande belopp hade alltså redan lagts ned på kampanjen när regeringen med sitt beslut fullständigt omintetgjorde alltihop. Kampanjen var väl förberedd och dessutom allmänt känd, men ändå gick regeringen i ett mycket sent skede in och körde rakt över verket. Detta, fru talman, rimmar illa med vad som sägs i vår författning om de statliga verkens möjligheter att arbeta självständigt. Alldeles bortsett från själva sakfrågan, för det är ju inte den vi diskuterar här, så har regeringen i detta fall visat en mycket bristfällig förmåga att hantera en så viktig fråga som denna. Vidare, fru talman, bör regeringen, enligt vår uppfattning, kritiseras för hur den agerade inför TSVs beslut i augusti, då frågan gällde om man av miljöskäl eventuellt skulle förlänga hastighetssänkningen på en del av motorvägarna. Sakläget var att de tillfälliga hastighetsbegränsningarna gällde fram till den 21 augusti. Om det inte fattades något nytt beslut skulle allt återgå till det gamla. Sakläget var också att någon som helst utvärdering av de resultat som uppnåddes under sommarens tillfälliga då fortfarande pågående hastighetssänkning inte fanns. I den här situationen förekom det täta kontakter mellan kommunikationsdepartementets ledning och TSV. Exakt vad som avhandlades i de här kontakterna är inte känt, och i några fall står ord mot ord. Men det står alldeles klart att regeringen gick betydligt längre i sina ansträngningar än vad som föreskrivs i regeringsformen om det informationsutbyte som kan ske mellan regering och statligt verk. I klartext, fru talman, klargjorde man på departementet för TSV att om inte TSV självt fattade ett beslut om fortsatta hastighetsbegränsningar, skulle regeringen göra det. Det har uttalats att det t.o.m. från regeringens sida fanns en skrivning klar att vid behov bara lyfta fram. Verkets generaldirektör har i en skrivelse till KU uttryckt sig litet mera diplomatiskt. Han skriver att ”verkets ledning under perioden den 1 juni till den 8 augusti aldrig svävade i tvivelsmål om kommunikationsdepartementets inställning i frågan”. Han skriver också att regeringen fattade det tillfälliga beslutet om hastighetssänkningen ”utan hänsyn till verkets och trafiksäkerhetsrådets inställning”. Vidare framgår det i generaldirektörens skrivning att TSV förutsåg att regeringen skulle komma att fatta ett beslut om fortsatta hastighetssänkningar i det fall inte TSVs styrelse gjorde så. Hela handläggningen, fru talman, visar att TSV inte gavs någon som helst handlingsfrihet och att regeringen på olika sätt tryckte på hårt och lade sig i verkets angelägenheter. Förutom att man agerat direkt felaktigt, såsom jag beskrivit det, kan det också sägas att regeringen i övrigt har rört sig i en gråzon mellan tillåtna och otillåtna åtgärder. Fru talman! Så här skall och får det inte gå till, och därför vill vi kritisera regeringens handläggning av ärendet. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 18 i betänkandet.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Det är inte för att jag på något sätt vill nonchalera moderaternas debattör som har varit uppe i talarstolen och redovisat den moderata reservationen, utan det är för att vi skall få möjlighet att genomföra en lång votering före middagsuppehållet. Det finns dessutom ett annat skäl. När man läser igenom utskottets betänkande på den här punkten, framgår det klart och tydligt att regeringen inte har gjort något otillbörligt på detta område, vilket också en majoritet i utskottet har kommit fram till. Det är bara moderaterna som har ställt sig utanför. Många blev under utskottsbehandlingen litet överraskade av att moderaterna valde att reservera sig på den här punkten. När vi nu har lyssnat på Stig Bertilssons anförande är det en liten spik, ja, nästan obefintlig spik, som han försöker hänga upp den moderata reservationen på. I betänkandet ges en utförlig och klarläggande redovisning av vem som bestämmer vad då det gäller hastigheterna i vårt land. I det aktuella fallet lämnade trafiksäkerhetsverkets trafikssäkerhetsråd in en skrivelse till regeringen den 24 april 1989 och informerade om att man med anledning av den oroande olycksstatistiken ville starta en informationskampanj och därefter göra mätningar. Efter dessa mätningar ville man sedan eventuellt fatta beslut om att begränsa hastigheterna. Regeringen bedömde våren 1989 att läget var mycket allvarligt, eftersom dödsolyckorna och vanliga olyckor hade ökat. Man ville snabbt sätta in åtgärder. Därför valde man att besluta om en förordning om en tillfällig hastighetssäkning under dessa två sommarmånader. Utskottet konstaterar i betänkandet att det framstår som ganska naturligt om man snabbt ville vidta några åtgärder på området. Här finns det inte något fog över huvud taget för att rikta någon kritik mot regeringen. Detta framgår också av den moderata reservationen. Där talar man bara om att det har uppstått vissa samordningsproblem. Det är ingen rejäl kritik som förs fram. Man hänger upp det hela på de informella kontakterna. De informella kontakter som kan förekomma, och som även riksdagen har uttalat sig för i andra sammanhang skall förekomma mellan regeringen och myndigheterna, har varit ganska få till antalet. Av det material som har tillhandahållits i utskottet har vi kunnat konstatera att det handlar bara om att departementsföreträdare har upplyst om de beslut som riksdagen har fattat dvs. att göra ändringar då det gäller bedömningar av bl.a. vägtrafikkungörelsen. Miljön skall numera vägas in när hastigheterna på vägarna skall bedömas. Fru talman! Jag yrkar kort och gott bifall till utskottets anmälan på den punkten.
Fru talman! Det är oroande om alla socialdemokrater delar Sören Lekbergs uppfattning att de statliga verken skall ha så litet eget inflytande. Han menar uppenbarligen att så fort ett statsråd eller regeringskansliet säger något skall man vifta snällt ute på verken. Vi moderater kan inte dela den uppfattningen. Även om Sören Lekberg tycker att vår reservation hänger på en tunn spik, hänger den i varje fall på en spik. Statssekreteraren i kommunikationsdepartementet gick ut och sade i nyhetssändningar att man tryckt på för att få ett beslut i frågan. Att trycka på är något annat än att ta informella kontakter, som Sören Lekberg kallar det. Det är bekymmersamt att man ser så lättsinnigt på den formellt felaktiga hanteringen som klart strider mot regeringsformen.
Fru talman! Stig Bertilsson sade att han är oroad över socialdemokraternas syn när det gäller informella kontakter mellan regeringskansli och myndigheter. Jag vill då bara påpeka att jag här har framträtt som talesman för utskottsmajoriteten — en majoritet som består av representanter för samtliga partier i utskottet, utom moderaterna. Stig Bertilsson får alltså rikta sin oro till fler partier än det socialdemokratiska.

Fru talman! Under den här debatten har det ställts ett återförvisningsyrkande. Något bärande motiv har enligt vår socialdemokratiska KU-grupps mening inte framförts för detta förslag. Vi socialdemokrater anser att utskottet haft tillräckligt underlag för sina ställningstaganden. Där det finns delade meningar har skilda företrädare redovisat motiven härför. Riksdagens ledamöter bör nu efter bästa samvete ta ställning till utskottets redovisning. Jag yrkar avslag på återförvisningsyrkandet och bifall till utskottets anmälan i alla delar utom i det avsnitt som täcks av reservation 7, där jag yrkar bifall till reservationen. Förste vice talmannen meddelade att propositioner nu skulle ställas först beträffande envar av de frågor som berördes i de reservationer som fogats till betänkandet och därefter i ett sammanhang på övriga i betänkandet upptagna frågor.